Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för kommentaren till min interpellation. Herr Norling lämnade tyvärr inte något svar på mina tre frågor. De står i stort sett obesvarade. Det s.k. svaret innehåller i stort sett samma beskrivning av dragkampen mellan vägverket och Kommunförbundet som fanns redovisad i interpellationen. Nedsölningen av rastplatserna kommer uppenbarligen att få fortsätta. Statsrådet visar ingen vilja att ta itu med denna fråga — Nr 116 för att äntligen få den ur världen. Jag säger äntligen, och sällan har det ordet varit så välmotiverat. När man tittar tillbaka i handlingarna finner man nämligen att debatten om vem som skall ha ansvaret för —-— renhållningen på rastplatser och parkeringsplatser har pågått i ca 20 år.

Herr talman! Jag tycker att det är angeläget att säga ett par saker med anledning av vad herr Wirtén nu nämnde. På de tre frågor som han ställt i sin interpellation har jag försökt att lämna det svar som är möjligt att lämna i ett läge där vägverket och Kommunförbundet icke har träffat någon överenskommelse. Svaret på den första frågan, om jag anser att renhållningen längs vägar och på rastplatser är tillfredsställande, blir naturligtvis, om herr Wirtén vill ha ett klart och entydigt svar, nej, eftersom jag i interpellationssvaret efterlyser en snabb uppgörelse mellan Kommunförbundet och vägverket. Det hade ju inte funnits anledning att efterlysa en snabb uppgörelse, om jag hade tyckt att förhållandena var tillfredsställande. Den andra frågan, som gällde huruvida jag skulle ta några initiativ i syfte att skapa förutsättningar för tillkomst av ytterligare toaletter och avfallsservice, är naturligtvis svårare att besvara, eftersom inte heller herr Wirtén ställer upp någon standardnorm för hur många det är fråga om. Det är klart att man kan fråga efter ytterligare förbättringar, men för diskussionen hade det varit bättre om man hade kunnat utgå från någon form av bestämning. Jag kräver dock inte att herr Wirtén skall kunna lämna någon sådan bestämning — det torde vara ganska orealistiskt. Jag kan gärna svara att det bör tillkomma ytterligare sanitära anordningar, men det är också då viktigt för debattens skull att erinra om det mycket långsträckta vägnät som det här är fråga om. Av de 35 000 mil vägar som vi har i landet svarar vägverket för ca 10 000 mil. Det är alldeles självklart att med den ökande trafik som för varje år söker sig ut på detta vägnät kan det vara svårt även för vägverket att hålla möjligheterna öppna till den snabba förbättring i takt med trafikökningen som i och för sig vore önskvärd. Även om siffran är svår att jämföra med någonting annat vill jag nämna att vägverkets årliga kostnader för renhållningen i dag ligger på omkring 10 milj.kr. Sedan kan man naturligtvis, som Kommunförbundet har önskat, säga att alla rastplatser borde förses med toaletter — alla rastplatser. Man förutsätter då en gränsdragning mellan rastoch parkeringsplatser som i praktiken kan vara mycket svår att genomföra. Jag tror inte att trafikanterna kan utgå från att alla rastplatser skall vara försedda med ex empelvis toaletter. Bl. a. lokala förhållanden, trafikomfattning, närheten till samhällen och till andra rastplatser måste inverka på frågan om rastplatsutseendet. Det är mot den bakgrunden, herr Wirtén, man får se bestämmelserna i väglagen, som inte i och för sig ålägger vägverket den direkta skyldigheten i de här sammanhangen. När det är sagt vill jag självklart slå fast att den renhållning som vägverket enligt väglagen har att utföra skall man självfallet också utföra. Men man kommer inte ifrån att det när det gäller i vilken omfattning åtgärderna skall utföras även är en fråga om val av lämplig standardnivå. Här får man göra en avvägning. Jag vill också tillägga att med hänsyn till det ansvar kommunerna har för exempelvis friluftsfrågor och turistfrågor så finner åtminstone jag det naturligt att det sker ett samråd mellan vägverket och berörda kommuner om hur rastplatserna bör utrustas och vilka rastplatser som därvid från kommunernas synpunkt är mest angelägna och bör ges en hög sanitär standard. Har man ett sådant samråd är det självfallet också helt naturligt att även kostnadsoch ansvarsfördelningen för att tillgodose olika önskemål får behandlas. Herr talman! Visst är 14 år en lång tid, men, herr Wirtén, det har trots allt under dessa 14 år hänt en del. Man kan inte göra gällande att ingenting skulle ha hänt under dessa år och ställa 14 år av overksamhet mot den kraftiga ökning av trafiken som ägt rum under samma 14 år. Jag vill erinra mig, med all reservation för att mitt minne kan svika mig, att vi år 1960 — ett årtal som leder oss drygt 14 år tillbaka i tiden — hade ca 1,2 miljoner bilar. I dag har vi 2,7 miljoner. Även detta bör vara med i en seriös debatt.

Herr talman! Jag sade inte att det inte hänt något under dessa 14 år. Jag pekade t.o.m. på de försök till ordning i lagstiftningen som gjorts för att bättra på läget. Men vad jag menar när jag påstår att det gått 14 år utan någon rättelse är att det fortfarande pågår en kompetenstvist som man borde få ur världen. Många människor har svårt att förstå att kommuner och vägverk håller på att träta om vem som skall göra vad utan att det blir en förbättrad renhållning på rastplatserna. Det är detta förhållande jag menar är otillfredsställande och som det måste göras någonting åt. Jag tycker ändå att takten varit ganska låg, även under de senare åren. När rikskommittén Håll Sverige rent gjorde sin framställning i maj 1973 tog det ett år innan vägverket lade fram sin syn på skrivelsen, och sedan dröjde det ytterligare ett år till den 18 juni 1975 — alltså två år efter skrivelsens tillkomst — innan regeringen lade fram sitt ställningstagande. Och det var, herr statsråd, ett mycket slappt ställningstagande. Regeringen lämnade skrivelsen utan annan åtgärd än att den överlämnades till vägverket för att finnas att tillgå vid verkets pågående arbete med utformning av lämpliga toalettanordningar för rastplatser. Det var allt man åstadkom den 18 juni 1975, och sedan dess har således inget ytterligare egentligen inträffat. Det är det jag menar — så här kan det inte fortgå år efter år. Jag har pekat på utvecklingen under 1970-talet. Kompetenstvisten mellan Kommunförbundet och vägverket ligger olöst, och jag tycker att det ansvariga statsrådet måste vidta någon åtgärd på den punkten, så att vi kommer ur eländet. Jag är givetvis på det klara med att det här finns många gränsdragningsproblem som är besvärliga. Det vill jag inte alls sticka under stol med. Det är detta de fortsatta överläggningar som statsrådet utlovar skall komma till stånd skall komma till rätta med. Men överläggningarna får inte fortgå under åratal ytterligare, utan vi måste få ett resultat till sommaren 1976.
Herr talman! Fru Lantz har frågat mig vad jag tänker ta för initiativ för att motverka en kommersialiserad och privatiserad fritid i syfte att främja en mer meningsfull fritidssysselsättning. Fru Lantz har också frågat vilka stödåtgärder som kommunerna i detta avseende kan komma i åtnjutande av. Insatser för att ge människor möjligheter till stimulerande och engagerande aktiviteter under fritiden är viktiga inslag i välfärdspolitiken, och de måste självfallet öka i betydelse i takt med att människors fritid blir längre. Det finns dock skäl att erinra om att i många fall är åtgärder inom andra områden än kulturoch fritidssektorn våra viktigaste instrument för att på sikt skapa förutsättningar för en rikare tillvaro under den tid som vi inte arbetar. Det pågående reformarbetet inom arbetslivet, reformeringen av skolan och utbyggnaden av barnomsorgen bör särskilt nämnas. Förbättring av arbetsmiljön och ökade möjligheter för de anställda att påverka den är nödvändiga när det gäller att komma ifrån motsatsförhållandet mellan arbete och fritid. Fritiden får inte betraktas enbart som en rekreationskälla som gör det möjligt för människor att fördra en undermålig arbetsmiljö eller missförhållanden i andra avseenden. Arbetet måste i sig vara meningsfullt och stimulerande. De frågor som fru Lantz har ställt spänner över ett så vitt fält och är av den karaktären att man för att ge ett uttömmande svar skulle behöva lämna en omfattande redovisning av det reformarbete inom flertalet samhällssektorer som har genomförts under de senaste åren för att förbättra människors levnadsvillkor samt de förslag till reformer som regeringen under den senaste tiden har lagt fram. I det här sammanhanget måste jag begränsa mig till att nämna några exempel som i första hand Nr 116 berör kulturaktiviteterna. Tisdagen den Under de senaste åren har en omfattande reformering av den statliga 4 maj 1976 kulturpolitiken genomförts. Många av de insatser som gjorts har direkt = resulterat i livligare lokala aktiviteter. Teateroch musikinstitutioner med Om åtgärder för en ett regionalt ansvar har tillkommit. Riksteatern, Rikskonserter och Riks = rikare fritid utställningar fortsätter sin verksamhet som i betydande grad syftar till att nå nya grupper. Föreningslivet har fått ökade möjligheter till kulturell verksamhet i människors närmiljöer genom bidraget till kulturprogram. Utvecklingen av nya former av amatörverksamhet på kulturområdet stöds genom särskilda experimentmedel. Arbetsmöjligheterna för fria teateroch musikgrupper som svarar för en värdefull uppsökande verksamhet har avsevärt förbättrats. Kommuner kan erhålla bidrag för inköp av bokbussar för att förbättra servicen i isolerade miljöer samt till att ordna bokutlåning på arbetsplatser. Staten stöder också bibliotekens inköp av litteratur på invandrarspråk. Inom ramen för det förra året införda litteraturstödet kommer en försöksverksamhet med läsfrämjande åtgärder med barnoch ungdomsorganisationernas hjälp att genomföras. En lång rad av samhällets insatser har kommit till stånd just för att motverka de negativa verkningarna av det kommersiella kulturoch fritidsutbudet. Jag vill erinra om det stöd till bokutgivningen som infördes förra året och om regeringens förslag beträffande ett massmarknadsförlag som regeringen lade fram i årets kulturproposition. En av statens kulturråds viktigaste uppgifter är att följa utvecklingen på den kommersiella kultursektorn. Enligt vad jag har erfarit kommer rådet senare i år att lägga fram en plan för de åtgärder som bedöms vara mest angelägna. I den särskilda barnkulturgrupp som arbetar inom utbildningsdepartementet pågår f. n. slutarbetet med de förslag om åtgärder på barnkulturområdet som gruppen anser behöver vidtas. Insatser för att skapa förutsättningar för en berikande fritidsmiljö för barn och ungdom är särskilt angelägna, och jag vill på denna punkt peka på det beslut som riksdagen nyligen har fattat rörande utbyggnad av barnomsorgen genom daghemsoch fritidsverksamhet. Under de senaste åren har en omfattande försöksverksamhet med fritidsaktiviteter för barn, företrädesvis i åldrarna 7-12 år, genomförts med medel från allmänna arvsfonden. Bland försöken kan nämnas kolonioch lägerverksamhet såväl för barn som för hela familjer samt särskilda insatser för ökad medverkan av föräldrar och vuxna i fritidsverksamhet. De förslag som regeringen nyligen har lagt fram i propositionen om skolans inre arbete har stor betydelse också för den allmänna fritidsverksamheten. I propositionen betonas vikten av att kommunerna samarbetar med föreningslivet på orten och att verksamhet i föreningsregi ges företräde framför kommunalt organiserad verksamhet. För att finansiera verksamheten föreslås bidragen till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgå även i ålderskategorin 7-11 år samtidigt som bidraget höjs. Därutöver föreslås ett bidrag om totalt 25 milj.kr. till 61 rikare fritid kommunerna, i första hand avsett som kompletterande stöd till föreningsdriven verksamhet. En bärande linje i flera av de initiativ som regeringen har tagit på kulturoch fritidsområdet är att organisationslivet bör få förbättrade och även nya arbetsmöjligheter. När nya initiativ tas bör man således i första hand inrikta sig på en verksamhet i organisationsregi. Som konkreta utflöden av denna princip kan nämnas det utökade stödet till idrottsorganisationerna och till idrottsanläggningar, ett utökat stöd till ungdomsorganisationerna, införandet av ett stöd till invandraroch minoritetsorganisationer och stödet till fria trossamfund. Även det nyss framlagda förslaget om förbättrade bidrag till nykterhetsorganisationerna bör nämnas i det här sammanhanget. Sedan lång tid tillbaka bedriver studieförbunden en omfattande verksamhet som utgör ett väsentligt alternativ till det kommersiella kulturutbudet. Det statliga stödet har ökat under de senaste åren. Formerna för de framtida statliga insatserna behandlas av den nyligen tillsatta folkbildningsutredningen. De statliga insatser som jag översiktligt har redovisat har utformats så att de blir alternativ som människorna kan utnyttja i bostadsområden och på arbetsplatser. Fritidsinsatser som bryter isolering måste uppmuntras och uppsökande verksamhet ges ökat utrymme. Dessa principer har också varit vägledande för den reformering av den statliga kulturpolitiken som har skett under de senaste åren. Enligt min uppfattning är de olika åtgärder som jag här har nämnt viktiga instrument när det gäller att skapa förutsättningar för meningsfulla och stimulerande fritidsaktiviteter. Erfarenheterna av de nu gjorda insatserna kommer att ge underlag för ställningstaganden i frågan hur samhällets insatser i fortsättningen skall utformas när man skall skapa slagkraftiga alternativ till det kommersiella utbud som förekommer. Hur fritidsoch kulturverksamheten i vårt land mer i detalj skall utformas kan emellertid inte anges i statliga direktiv och bestämmelser. Verksamheten måste utvecklas utifrån lokala förutsättningar och behov, vilket är särskilt angeläget när man söker nå människor som i dag inte kommer i kontakt med andra former av kulturutbud än det som den kommersiella sektorn svarar för. Det är enligt min mening viktigt att det finns alternativ till det kommersialiserade fritidsutbudet. Föreningslivets insatser är här särskilt betydelsefulla, eftersom det är där de största erfarenheterna finns. Samhällets insatser på fritidsoch kulturområdet måste utgöra ett samspel mellan stat, landsting, kommuner och organisationsliv. Föreningar och organisationer måste därvid ges förtroendet att svara för betydande delar av den konkreta verksamheten.

Herr talman! En arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag är en grundförutsättning för jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet och i hemmet. Det finns ingen anledning att betvivla att sextimmarsdagen kommer. Frågan är bara hur snart och i vilket omfång. När sextimmarsdagen genomförs måste också åtgärder ha vidtagits för att möjliggöra en meningsfull fritid. Det borde vara naturligt att jämsides med debatten om arbetstidsförkortningen diskutera den därigenom ökade fritidens användning. Så har inte skett och det är mycket beklagligt. En ökning av fritiden borde också ge större utrymme för politiskt och fackligt engagemang, mer samvaro med familjen och tillfälle till avkoppling och rekreation. Dessa förhoppningar ställdes också i samband med genomförandet av femdagarsveckan och de därefter följande arbetstidsförkortningarna.

Samtidigt som de negativa konsekvenserna av den s.k. passiva konsumtionsfritiden alltmer breder ut sig och förlamar och passiviserar män | niskor finns det intressen som starkt understöder och driver på denna | utveckling. Fritidsindustrin expanderar och är förmodligen långt framme i planeringen av vad människor skall syssla med när sextimmarsdagen | väl kommer. Däri ligger en fara för ytterligare utbredning av pryloch | konsumtionssamhället, där frågan om den sociala nyttan i olika hän ' seenden kommer i skymundan. Sju kanaler på TV att välja mellan kan bli verklighet redan 1980. Frågan huruvida alla nordiska länder skall kunna ta in varandras TV-program ligger redan under utredning. Frågan borde ställas: Till vad skall den ökade fritiden användas för | att ge människorna en socialt och kulturellt berikande fritid? | Man kan läsa i betänkandet Barns fritid — SOU 1974:42 — apropå möjligheter för fritid: ”Med välståndsutvecklingen har följt en allt kortare arbetstid. En fritid har förverkligats för allt fler människor. Femdagarsveckan innebär i de flesta yrken en sammanhängande ledighet att brukas för familj, vila och ' rekreation. Samtidigt sprids fritiden alltmer över veckan genom ökad omfattning av skiftarbete och obekväm arbetstid. | Den faktiska fritiden har dock inte ökat för vissa grupper av arbetstagare | bl.a. genom stort avstånd mellan arbetsplats och bostad. Fysiskt och | psykiskt slitsamma arbeten, skiftarbeten och oregelbundna arbetstider | minskar också människors faktiska möjligheter att ägna sig åt menings I fulla verksamheter och gemenskap efter arbetsdagens slut. Låginkomst I utredningen visar vidare på att gruppen av människor som på grund lav dubbelarbete inte har någon faktisk fritid är stor. Det gäller både "de lågavlönade, som för sin försörjning tvingas dubbelarbeta, och kvin I Hörna; som oftast alltjämt bär ansvaret för hemarbetet utöver att de yr | kesarbetar. ålder och hälsa. Ju högre utbildning människor har, desto större anspråk på och faktiska, ekonomiska, möjligheter till meningsfulla och berikande fritidsaktiviteter har de. Välutbildade och välavlönade är t.ex. de största bokläsarna och bokägarna. Deras antal överväger också bland teateroch museibesökarna. Samtidigt har vi den stora gruppen människor som på grund av sociala och ekonomiska hinder, kort utbildning eller på grund av negativa pålagringar till följd av en stimulansfattig uppväxtmiljö inte kan tillgodogöra sig de olika fritidsmöjligheter som bjuds i dagens samhälle. Vi kan konstatera att generellt sett allt fler människor genom det ökade välståndet har fått förutsättningar för ett rikare fritidsliv. ——-- Samtidigt är dock klyftan fortfarande stor mellan dem som fullt ut kan tillgodogöra sig fritiden och dem som är svaga och utsatta i samhället.” Arbetet och arbetsförhållandena har självfallet relevans för fritiden och fritidsförhållandena, både kvalitativt och kvantitativt. De som har dåliga arbetsförhållanden har enligt låginkomstutredningen systematiskt lägre s.k. fritidsandelar än de som har bra arbetsförhållanden. Det innebär oftast att de människor som har ett innehållsrikt arbete också har den mest innehållsrika fritiden. Ett enformigt och trist arbete i usla arbetsmiljöer försvårar möjligheterna att vara aktiv på fritiden. I varje fall finns det ett långt större motstånd att övervinna för att vara det. Personer med osjälvständiga och mekaniska arbeten är i större utsträckning än andra hänvisade till passiv konsumtion av fritidsindustrins tjänster. Så är t.ex. andelen som går på teater och museer fem gånger högre bland dem som har bra arbetsförhållanden jämfört med dem som har dåliga arbetsförhållanden. Andelen som deltar i studiecirkelverksamhet är tre gånger så hög. Med andra ord måste man för många människor inte bara erbjuda och stimulera till ett bättre fritidsutnyttjande utan också förbättra deras arbetsmiljö för att över huvud taget nå något resultat. Det finns också ett klart samband mellan löneförhållanden och rent materiella fritidsresurser. Det är alltså oftast de resurssvaga och utbildningssvaga människorna som har den torftigaste fritidssysselsättningen både ekonomiskt och socialt. Det är ofta just dessa människor som dessutom bor i en tråkig och isolerad miljö långt från aktiviteter. Undersökningar pekar på att andelen isolerade människor, både kulturellt och socialt, är störst i arbetarklassen. Isoleringen är också större i staden än på landsbygden. Fritidsaktiviteter som bryter den här sociala isoleringen måste alltså uppmuntras. Det finns också i dag stora grupper arbetstagare som under arbetsveckan inte hinner mer än att arbeta, äta, sköta hemsysslor, slötitta litet i tidningen och på TV samt att sova och vila. Belägg för detta finns bl.a. från en studie av sågverksarbetarnas förhållanden. Många arbetare upplever att de efter jobbets slut inte ens orkar tala med sin hustru eller sina barn förrän flera timmar efter hemkomsten när bullret och den mekaniska arbetsrytmen hunnit försvinna ur kroppen. Man varken orkar eller hinner för sitt arbetes skull att vara föreningsaktiv eller utnyttja det kulturella eller utbildningsmässiga utbud som trots allt finns. Kan då en generell arbetstidsförkortning förändra det här förhållandet? Åtminstone borde en arbetstidsförkortning vara en förutsättning för att människor skall kunna tillgodogöra sig en meningsfull fritid. I dag går allt fler kvinnor ut på arbetsmarknaden. 60 96 av de gifta kvinnorna arbetar. Ofta arbetar båda makarna heltid, vilket innebär att en fritid knappast existerar om de dessutom har barn. De ensamstående mödrarna blir också allt fler. Fortfarande råder i de flesta familjer en traditionell könsbundenhet beträffande hemarbete och barnskötsel. Oftast är den förvärvsarbetande kvinnan dubbelarbetande och sköter både hem och barn, i värsta fall även maken. Det finns undersökningar som visar att den förvärvsarbetande kvinnan arbetar 42 timmar i hemmet varje vecka, alltså utöver sitt yrkesarbete. Motsvarande siffra för mannen är 11 timmar, då han, som det fortfarande kan heta, ”hjälper till”. När det gäller att förändra könsroller räcker det varken med att genomföra en sextimmarsdag eller ge möjlighet till en längre fritid. I en undersökning från Kristianstad har undersökningspopulationen på frågan ”Vad skulle du göra om du fick mer fritid?” svarat, att man skulle göra mer av det man redan nu gör. Männen skulle med andra ord ägna sig mer åt naturen och sporten. Hälften av kvinnorna svarade att de ville ha mer tid för barnen, hinna städa bättre, baka och handarbeta och tvätta mera. Ingen, vare sig av kvinnorna eller av männen, skulle engagera sig mer fackligt eller politiskt. Utvärderingen av försöksverksamheten hittills i Kristianstads län vittnar om en stark privatisering. Familjerna är varken inställda på att förändra sina resp. roller och vanor eller på att nå nya fritidssysselsättningar. Undersökningen visar också att det finns grupper som är starkt passiviserade. Till dessa icke-starka grupper vänder sig i första hand den kommersiella köpoch skräpkulturen. Vilka åtgärder måste då vidtas för att för det första över huvud taget ge människor en verklig möjlighet till fritid rent tidsmässigt, för det andra ge tillfälle till en meningsfull och rik fritid och för det tredje erbjuda en fritid som i praktiken kan utnyttjas både av män och av kvinnor, med andra ord, en icke-könsbunden fritid? Inför genomförandet av sextimmarsdagen krävs en offensiv fritidsoch kulturpolitik, som syftar till att bryta dominansen av passivt konsumerade fritidsaktiviteter och av massproducerad skräpkultur som saluförs av privatkapitalet. Det kulturella fritidsutbudet måste utformas så att det blir ett alternativ för människor att utnyttja. Det innebär t.ex. att kommuner och landsting med sitt kulturutbud måste nå ut till människorna i deras bostadsområden ach på deras arbetsplatser, vare sig det gäller kommunala biografer, bialiotek eller teaterföreställningar. Det innebär också att föreningslivet, vare sig det är fackligt, politiskt eller av annan karaktär, måste ges resurser för att stimulera människorna och underlätta för dem att delta i denna verksamhet. Herr talman! På min fråga vilka åtgärder som regeringen tänker vidta för att motverka en kommersialiserad och privatiserad fritid svarar utbildningsministern egentligen ingenting. Han konstaterar med mig att det måste utformas ”slagkraftiga alternativ till det kommersiella utbud som förekommer”. Men vilka slagkraftiga alternativ föreslår utbildningsministern? Utbildningsministern föreslår ingenting alls. Man kan tyvärr konstatera att frågan om hur fritiden skall användas över huvud taget inte intresserat regeringen. Ändå borde frågan ha varit intressant och dessutom nödvändig att penetrera i samband med diskussionen om sextimmarsdagen. Jag finner det också anmärkningsvärt att utbildningsministern inte tagit upp frågan om sextimmarsdagens betydelse för att åstadkomma en meningsfull fritid. Debatten om arbetstidsförkortningen kan väl inte ha gått spårlöst förbi? Sedan säger utbildningsministern att fritidsoch kulturverksamheten inte kan anges i statliga direktiv och bestämmelser. Det är riktigt. Men det är staten som måste tilldela och prioritera resursramarna för att det över huvud taget skall bli någon kulturoch fritidsverksamhet. Så lätt kan man inte smita förbi ansvaret. I svaret ges en översikt över olika stödinsatser och reformer på kulturens område som genomförts. Det är sant att det hänt en del, men de åtgärder som vidtagits för att stärka föreningsliv, idrottsrörelse, kulturgrupper m.m. är alldeles för blygsamma och otillräckliga. Jag bestrider att de statliga insatserna ”har utformats så att de blir alternativ som människor kan utnyttja i bostadsområden och på arbetsplatser”, som det sägs i svaret. Ännu är det långt dit. Vi vet att de människor som allra mest och bäst behöver dessa aktiviteter inte kan, inte förmår och inte vet att utnyttja dem. Det är där skon klämmer. Det svar som jag hade önskat var att utbildningsministern hade uppmärksammat detta förhållande, som jag tidigare i inlägget redogjort för, och aviserat hur regeringen tänkt lösa frågan hur man når dessa människor. Men inte ens en idé eller en uppslagsända kan jag spåra i svaret. Jag vill, herr talman, innan jag tackar för svaret passa på att ställa följande preciserade frågor: 2. Hur skall de människor nås av ett riktigt fritidsutbud som allra mest och bäst behöver en stimulerande och meningsfull fritid? Med dessa frågor, herr talman, tackar jag utbildningsministern för svaret på min interpellation.

Nr 116 Herr talman! När man lyssnar på Inga Lantz och när man tar del av utbildningsministerns svar på hennes interpellation kan man faktiskt gripas av känslan att det här att människor får ökad fritid i huvudsak är = ett problem, som ställer till en massa trassel i samhället. Det är för att — Om åtgärder för en ge uttryck för en annan syn, som jag har begärt ordet. rikare fritid I utbildningsministerns svar varnas för de negativa verkningarna av det kommersiella kulturoch fritidsutbudet, och i interpellationen kommer samma syn till uttryck. Det är kommersialiserad och privatiserad fritid som hotar oss, uppenbarligen. Inga Lantz frågar vad den ökade fritiden skall användas till, och hon varnar för prylsamhället. Jag skulle vilja säga att redan frågan är en smula betänklig. Skall utbildningsministern svara på vad folk skall använda sin fritid till? Det skall de väl bestämma själva — inte vare sig utbildningsministern eller riksdagen. Politikernas uppgift i sammanhanget måste vara att ge valmöjligheter, inte att komma med en massa pekpinnar och klyschor. Jag instämmer i det som har sagts — framför allt av Inga Lantz — om vikten av att man har en arbetsmiljö som är sådan att människor inte blir så uttröttade att de inte kan utnyttja fritiden, att vi har ett allsidigt kulturutbud till rimliga kostnader för människorna och att vi får en bättre jämlikhet mellan kvinnor och män, så att inte kvinnornas fritid bara går åt till hushållsarbete. Jag har alltså ingen annan mening på de punkterna. Men det är några andra saker i de båda tidigare talarnas inlägg som jag reagerar mot. Låt mig påminna om en tidningsdebatt i höstas om sextimmarsdagen och den ökade fritid som den skulle innebära. Som utgångspunkt skall jag ta ett inlägg i Aftonbladet av en skribent som heter Eva Wikander. Jag vet inte om hon är socialdemokrat eller kommunist, men uppenbarligen är hon något slags socialist i varje fall. Hennes tema är att varna för fritidsindustrins ökade utbud och omsättning, att det är den stora risken med den kommande sextimmarsdagen. Hon pekar på att människor köper mer sportartiklar, att de köper sportstugor, tennisracketar osv., att de har segelbåtar och TV-apparater, och hon pekar på alla faror som följer med det. Hon menar att fritidsindustrin har skumma motiv, inte bara så att den ville tjäna pengar på folks fritid, vilket i och för sig uppenbarligen är något klandervärt, utan också så att den vill lägga beslag på det arbetande folkets fritid, dvs. den vill tydligen på något sätt passivisera så att man inte kan ägna sig åt aktivt samhällsarbete med sikte på revolutionen. För att dra en praktisk slutsats: Den som t.ex. har en båt och seglar med bör ha dåligt samvete för det. Man skall i stället, som det stod i en förstamajresolution 1890, ”ägna sig åt sin intellektuella och moraliska utveckling som fri människa och medborgare”. Det kan man uppenbarligen inte göra, om man är ute och seglar. Den här typen av inlägg fick ett mycket bra svar som jag faktiskt ber att få citera i dess helhet — det är inte så långt — av Karl Beijbom 67 i Arbetaren. Artikeln har rubriken Vi är inte fritidsindustrins schackpjäser. Jag citerar alltså: ” Skall fritidsindustrin tillåtas att stjäla ytterligare två timmar av vår dag, skall dom få överta vår människorätt dygnet runt?” Det frågade Eva Wikander i en artikel om fritidsindustrin och sextimmarsdagen i Aftonbladet den 24 augusti. Eva Wikander bedriver en viktig journalistik mot de kommersiella avarterna i vårt samhälle. Men i sin senaste artikel tycker jag att hon skjuter över målet. Allt fler har råd att åka bort på sin semester.

Herr talman! Herr Romanus inlägg var det magstarkaste jag hört på länge. Det var intressant att höra det. Jag måste säga att jag blev hemskt besviken. Jag har en känsla av att herr Romanus normalt brukar vara litet mera medveten om att livet inte bara är ljusblått. Så här aningslöst sjömansgossblåögd har en liberal inte uppträtt i kammarens talarstol på mycket länge. Så totalt omedveten om de risker som ett starkt kommersialiserat fritidsutbud innebär trodde jag inte det fanns någon som var numera. Det var intressant. Liberalismen börjår verkligen nu att bli präktigt samhällsfrånvänd. Vi talade under den senaste veckan om att vi med betänksamhet ser att liberalismen håller på att bli högervriden igen. Det här var ett fantastiskt inlägg i den branschen. Man får inte vara så aningslös. Valfrihet talar herr Romanus om. Vad är det för intressant med valfrihet, om det bara är rika människor som har den? Det är väl trevligt med fritidsbåtar och sommarstugor, men om det bara är folk med hiskeliga inkomster som kan ha nöje av sådana ting, vad är det då för trevligt med dem?

Vad vi bör diskutera är naturligtvis på vilket sätt vi kan skapa meningsfulla alternativ, självfallet inte som några pekpinnar men som ett sätt att verkligen göra fritidssysselsättningen valfri för alla människor i det här samhället och inte bara för det fåtal som befinner sig långt ut till höger om den ekonomiska mittpunkten i vårt samhälle. Fru Lantz, som har tagit upp den här debatten, gjorde en ganska intressant genomgång av åtskilliga av de utredningar som gjorts under senare tid. Samtidigt som fru Lantz säger att det inte görs någonting för att få en ändring till stånd, citerar hon med stor frimodighet alla de utredningar som just är exempel på att det görs någonting och som varit orsaken till att en rad initiativ har tagits på det här området. Jag skall inte uppta tiden — kammaren är inte särskilt välbesatt, men man bör tänka på de få som är här — med att räkna upp alla de reformer på skolans, kulturpolitikens och socialpolitikens område som är ett resultat av de här utredningarna. Fru Lantz måste väl ändå ha läst någonting av dem. Låt mig som ett enda exempel ta barnstugeutredningen, som jag inbillar mig ligger fru Lantz nära, med hela den diskussion om en förnyelse av barnens fritid som blivit en följd av den utredningen. Självfallet finns det mycket mer att göra — det är jag den förste att erkänna — inte minst när det gäller de verkligt eftersatta och utsatta grupperna i samhället. Det vore intressant med en diskussion framför allt om vad vi skall göra på barnkulturområdet. Barnen är en grupp som är utsatt för den relativt hänsynslösa exploatering som herr Romanus inte förstått ett dugg av. Det vore också intressant med en diskussion om vad vi skall göra för handikappade människor, för folk i glesbygd eller i relativt torftiga bostadsområden med en uppsökande verksamhet. Fru Lantz säger att ingenting har gjorts. Men i all sin dar, fru Lantz: Läs på! Det har gjorts fantastiskt mycket. Men vi måste göra ännu mer —- det kan vi vara överens om. Men låt oss då konkret gå in för det. Försöksverksamheten med vuxenutbildning — FÖVUX — som har bedrivits dels i Norrbotten, dels i storstadens förortsområden, ger en intressant belysning av vilka metoder man måste använda om man skall nå ut selektivt till just de människor som är sämst lottade. Den verksamheten visar att det framför allt är genom en satsning på organisationsoch föreningslivet som man kan nå dessa människor. Jag är litet betänksam mot att fru Lantz tycks prioritera det som görs av kommuner och landsting. Det står för övrigt delvis i strid med det uttalande som denna kammare gjort och som fru Lantz varit med om när det gäller inriktningen av vår fritidsoch kulturpolitik, nämligen att vi företrädesvis skall låta föreningsliv och organisationer göra vad de kan göra lika bra som eller bättre än samhället. Det är naturligtvis genom insatser för de särskilt eftersatta som vi främst visar att samhället på det här området är berett att kupa sin hand om dem som är sämst ställda. Sedan läser fru Lantz åter upp sina frågor om vilka åtgärder som skall vidtas, hur människorna skall nås, vilka löften som kan ges till kommunerna, osv. Läs då svaret och läs en rad av de här utredningarna! Jag kan inte uppta tiden med att läsa upp svaret en gång till, även om jag vet att den här återkopplade pedagogiken är bra för dem som har svårt att hänga med. Men nog är väl fru Lantz medveten om alla de åtgärder som har vidtagits både för att komma åt det kommersiella kulturoch fritidsutbudet och för att söka upp de människor som befinner sig i bristsituationer. Det är mitt löfte, fru Lantz, att sådana åtgärder skall vi fortsätta med och vi skall göra det intensivt — på alla de områden där samhället har ett ansvar.
Herr talman! Herr Romanus har helt missförstått meningen med min interpellation — det är alldeles uppenbart. Mellan herr Romanus å ena sidan och herr Zachrisson och mig å andra sidan ligger det ljusår. Det finns människor, herr Romanus, som är resurssvaga i det här avseendet och som inte kan utnyttja ens det lilla utbud av fritidsaktiviteter som finns — jag säger det lilla utbudet och inte det stora utbudet, vilket herr Zachrisson väl gärna hade sett att jag gjort. Med de roller och de arbetsförhållanden som vi i dag har i samhället kan möjligheterna att utnyttja fritiden inte anses svara mot rättvisekrav som vi har rätt att ställa. De som har en bra utbildning och till följd härav bra arbetsförhållanden och till följd av det en bra ekonomi får ett rikt utbud av fritidsverksamheter. Och nås de inte av utbudet kan de själva söka rätt på intressanta aktiviteter. Jag syftar då på kulturaktiviteter, föreningsaktiviteter och politiska aktiviteter och kanske också på fackliga aktiviteter. Men de som har dålig utbildning och till följd av det dåliga arbetsförhållanden och till följd av det oftast dålig ekonomi har inte möjligheter att få en lika bra fritid. Herr Romanus pläderar för den privata sommarstugan, den privata fritidsbåten och för den privata sportutrustningen. Det stämmer väl överens med hans ideologiska utgångspunkt. Men måste man inte också tänka litet på dem som inte har råd med alla de här underbara tingen, herr Romanus? Herr Romanus lovordade TV-apparaterna och framför allt färg-TV-n. Förmodligen lovordar han också att vi i sinom tid förmodligen får sju kanaler att välja mellan. Vänsterpartiet kommunisterna har en helt annan syn på fritiden. Vi vill ha andra och jämlikare fritidsmöjligheter för alla människor, och vi vill ha en kollektiv gemenskap. Vi vill inte att människor skall sitta ensamma och isolerade framför sin färg-TV, såsom herr Romanus indirekt föreslår här i kammaren. Det skall vara en anda av förtroende som präglar fritiden och inte några pekpinnar, sade herr Romanus. Vpk anser att kommuner och landsting måste få resurser att utveckla och erbjuda ett stimulerande fritidsliv. Man bör därvid inrikta sig på de människor som bäst behöver den här stimulerande fritiden. Herr Romanus inlägg var mycket konservativt och reaktionärt. Jag förmodar att det är representativt för folkpartiet. Herr Romanus inlägg gör att jag nästan kommer av mig i min argumentation till herr Zachrisson. Herr Zachrisson påstår att jag sagt att det inte görs någonting på kulturområdet. Det har jag inte sagt. Vad jag har sagt är att det inte görs tillräckligt och att de åtgärder som vidtagits är alltför blygsamma. Jag har läst på förtvivlat men inte hittat de tillräckliga åtgärder som herr Zachrisson talar om. Om herr Zachrisson gjorde ett studiebesök förslagsvis i Jordbro eller gärna i mitt bostadsområde i Skogås eller i Västra Flemingsberg skulle han få ett uppvaknande — det är jag övertygad om — och inse att de insatser som gjorts är helt otillräckliga. Även de åtgärder som nu föreslås i olika utredningar är helt otillräckliga. Jag kan konstatera att herr Zachrisson uppenbarligen inte kan svara på mina frågor och att regeringen har missat frågan om fritidens användande. Jag är övertygad om att han annars skulle ta kammarens tid i anspråk för att svara på de frågor som jag avslutningsvis ställde i mitt förra anförande.
Herr talman! Fru Lantz säger att jag helt har missförstått meningen med interpellationen — det är bara fråga om att stärka de resurssvaga. Nej, om det bara vore fråga om det skulle jag inte ha någonting att invända. Jag är verkligen för att stärka de resurssvaga. Framför allt skall man göra det med allmänna metoder, se till att alla människor får jobb, vidta familjepolitiska stödåtgärder m.m. Det är kanske framför allt barnfamiljerna som är de resurssvaga. Om det bara hade gällt det så hade jag inte alls haft anledning att yttra mig. Att stärka de resurssvaga och ge människor möjlighet att efterfråga fritidsaktiviteter av olika slag, det är jag sannerligen för och det har folkpartiet verkat för i många sammanhang. Att också se till att den typ av kultur som har svårt att hävda sig i konkurrensen stöds, det har vi framfört förslag om i riksdagen så många gånger att jag inte ens behöver gå in på det. Det är inte alls det jag har reagerat mot, utan det är just inslaget av pekpinnar i den här diskussionen. I interpellationen frågas t.ex.: ”Till vad skall den ökade fritiden användas för att ge människorna en socialt berikande fritid?” Ja, vad skall folk göra för att bli berikade? Det skall de väl få bestämma själva, det skall väl inte utbildningsministern göra? Att bara se människors möjlighet att konsumera fritidsprylar som något negativt, liksom deras möjlighet till ett ökat privatliv, det är väl pekpinnar? Det är vad jag har reagerat mot. Jag har inte påstått att alla har tillfredsställande möjligheter att t.ex. skaffa sig dessa sportgrejer. Tvärtom vill jag att människor skall få större möjlighet till det. Jag ser det alltså inte som något ont att människor lägger ned sina pengar på sådana saker, utan tvärtom som något positivt. Det är draget av moralism i den här diskussionen som jag reagerar mot. Tror utbildningsministern att det bara är människor med hiskeliga inkomster som har fritidsbåtar? Eller är det bara människor med hiskeliga inkomster som åker i alla våra slalombackar? Det är ju inte så. Om nu TV-apparaterna skulle vara ett exempel på hänsynslös exploatering, som utbildningsministern talade om, vem är det då som exploaterar? Är det de som säljer TV-apparaterna eller är det de som gör programmen? Det är väl inte apparaten som är exploatering, utan vad som sägs och görs i programmen? Det är i så fall Sveriges Radio som exploaterar folket. Ni talar om fullvuxna människor som om de var i behov av oerhört mycket vägledning från politikerna. Men folk är inte så hjälplösa som ni tror. De behöver naturligtvis framför allt ekonomiska resurser och en arbetsmiljö som gör att de orkar med. På den punkten instämmer jag helt i vad fru Lantz sade i ett tidigare inlägg. Men människor skall inte från politikerna behöva få höra att de, om de exempelvis ägnar sig åt TV-tittande, är passiva kulturkonsumenter. Det är det som jag har vänt mig mot. Det är också det synsättet som kommer fram i artikeln som jag citerade, liksom i interpellationen och interpellationssvaret. Det är den nedlåtande synen på människors fullt frivilliga val av fritidssysselsättning som jag reagerar mot. Om det är så att utbildningsministern nu säger att det bara är fråga om att ställa alternativ till förfogande och inga pekpinnar, då är vi helt överens. Men så ter sig inte den socialdemokratiska politiken, utan här har man tillsatt en utredning, vars direktiv har uppfattats — jag har läst dem noga och frågade om dem — som att en myndighet, innan en produkt har förts ut, skall kunna säga att den är onödig och inte skall få tillverkas. Om vi hade haft en sådan lagstiftning tror jag att mycket av det som människor uppskattar inte hade kommit fram. Vad är det om inte pekpinnar? Det är ingenting som tvingar folk att köpa dessa prylar, utan frågan gäller om de över huvud taget skall få föras ut i marknaden. Om man förstatligar produktionen av läromedlen och dirigerar t.ex. bokutgivning genom selektiva stödformer, är inte det pekpinnar? Det är där som skillnaden mellan en socialistisk och en liberal syn är så stor. Det är en annan sak än att ge människan resurser att efterfråga kulturen. Det är alltså inte så att vi inte skulle vara intresserade av att stödja de resurssvaga grupperna — det är vi i hög grad. Men när detta väl är gjort, låt då människorna själva få bestämma vad de vill göra! Säg inte till dem: Det här är dåligt! Det här är onödigt! Det här skall ni inte göra! Tala inte heller — jag medger att vi här har helt olika synsätt — så illa om privatiseringen! Om man med privatisering avser att människor ägnar sig åt sina familjer, vad är det då för fel i detta? Är inte det en av de saker vi bör ha en chans att göra? Jag upprepar att jag som politiker naturligtvis tycker att vi skall göra solidaritetsaktioner och delta i föreningar. Jag ägnar ju mitt liv åt det, så det vore konstigt om jag inte tyckte att det var bra. Men människor skall också ha rätt att vara privata, att t.ex. gå ut i naturen — bort från andra. Ni ger folk alltför många moralkakor. Då tror jag det blir en klyfta mellan politiker och andra människor, och det har vi sannerligen alltför mycket av redan nu.
Herr talman! Ju längre herr Romanus talar desto mer fantastisk blir han. Jag tycker att han dessutom håller sig litet utanför gränsen för vad man kan anse vara anständigt. Ingen här har naturligtvis något emot att människor är privata eller att de går ut i naturen. Vad är det för dumheter att över huvud taget prata på det viset? Vad det handlar om, herr Romanus, är ju om vi har sådana politiska metoder att vi kan ge de människor som saknar det en chans till kulturoch fritidsaktiviteter. Herr Romanus upprepar att vi måste ha allmänna metoder, att selektiva metoder inte är bra. Men alla utredningar som gjorts under senare tid har ju visat att det är just de liberala allmänna metoderna som inte duger. Sådana metoder leder bara till att de människor som redan har får mer, men den intressanta gruppen är ju de människor som inget har. Jag vill säga till herr Romanus: Gå hem och läs FÖVUX-rapporten! Gå hem och läs LO:s rapporter om arbetsliv, fritid och annat sådant! Dessa rapporter visar att det bara är genom mycket selektiva och uppsökande metoder som man har möjlighet att nå de människor som är intressanta ur denna synpunkt och som i egentlig mening blir utsatta. Kring dessa människor skall samhället, herr Romanus, i god mening kupa sin hand, så att även de kan få vara privata och inte bara utsatta för ett relativt hänsynslöst kommersiellt påtryckningsutbud. Jag har inte sagt att det skulle vara något fel i att folk ser på TV. Fru Lantz påstår det, och jag begriper inte hennes resonemang i det avseendet. Självfallet är det inte heller något fel i att ha fritidsbåtar och sommarstugor. Jag upprepar att jag inte har något emot det. Men, herr Romanus, vad diskussionen gäller är att det endast är ett relativt välsituerat fåtal som har tillgång till sådana saker. De metoder som herr Romanus rekommenderar är redan förbrukade i den meningen att de inte har kunnat lösa de problem som vi har i detta sammanhang. Fru Lantz säger att jag har missförstått hennes interpellation. Jag ber om ursäkt för det, men den var sannerligen inte lätt att begripa. Vi hade ett hiskeligt sjå i kanslihuset när vi skulle avgöra vilket departement som skulle svara på interpellationen, eftersom den var så allmänt och vagt hållen. Jag har trots detta gjort ett tappert försök att ge konkretion åt svaret, sedan det till sist befanns vara så att fru Lantz interpellation huvudsakligen hänförde sig till kulturoch fritidsområdet. Fru Lantz medger att vissa åtgärder på detta område är vidtagna, men anser att de inte är tillräckliga. Nej, det kan jag naturligtvis hålla med om. Vore alla helt nöjda med vad som gjorts, kunde vi gå hem — både fru Lantz och jag — och inte behöva diskutera den här frågan längre. Självfallet blir aldrig en åtgärd riktigt tillräcklig. Man kan alltid hitta på fler saker att göra. Men, fru Lantz, vad som är viktigt är i vilken riktning vi rör oss, vilka åtgärder vi arbetar med och vilka initiativ som har tagits. Enligt min mening har riksdagen och organisationer av olika slag varit mycket aktiva under senare år just när det gäller att komma bort från den liberala blå idyll som herr Romanus skildrar. Man har försökt att skapa en mera medveten uppsökande verksamhet för att nå de människor som vi har till uppgift att på ett särskilt sätt stödja i en situation där de annars kan bli lämnade utanför. I den verksamheten, som vi har startat och som vi har anledning att gå vidare i, skall vi växa allteftersom resurser och möjligheter skapas, och jag förväntar mig att fru Lantz också i det hänseendet vill vara med och ta nya initiativ.
Herr talman! Herr Romanus tar tillbaka litet nu, men hans första inlägg står i alla fall kvar i protokollet. Vad det handlar om, herr Romanus, är ju att i detta hänseende stärka de resurssvaga människor som vi har i vårt samhälle. Herr Romanus har reagerat för den formulering som finns i interpellationen — ”Till vad skall den ökade fritiden användas för att ge människorna en socialt berikande fritid?” — och frågar vad riksdagen har med detta att göra. Jo, det är ju så att det är utbildningsministern som i detta avseende har att prioritera och fördela resursramarna så att man kan erbjuda människorna en vettig fritid. Vidare säger herr Romanus att folk inte är hjälplösa utan klarar det här i alla fall. Men visst finns det hjälplösa människor i detta avseende i vårt samhälle — av olika anledningar alldeles för många — och det är dem man måste inrikta sig på att stärka. Jag menar då till skillnad från herr Zachrisson att de åtgärder som hittills har vidtagits är alldeles otillräckliga. Sedan säger herr Romanus att man inte kan tvinga folk att köpa fritidsstugor, motorbåtar, TV-apparater eller vad det kan vara fråga om. Men det är ju en annan typ av fritid som jag pläderar för — en kollektiv fritid där det finns utrymme för både facklig och politisk verksamhet. Det är det som är undermeningen i min interpellation. Möjligheterna härtill kan man åstadkomma bl.a. genom att ändra förhållandena i arbetsmiljön och genom att införa en arbetstidsförkortning. Det är inte fråga om några pekpinnar eller att gå in på folks privatliv, utan det är fråga om att ge möjligheter för alla människor till en rik fritid i dessa avseenden.

Herr talman! Jag blev en aning förvånad när utbildningsministern sade att jag är på gränsen till det oanständiga. Så känslig trodde jag inte att utbildningsministern var. Om man varnar för privatisering måste det väl innebära någonting, inte sant? Det måste vara någonting som är privat som man är emot i så fall. Min synpunkt var bara den, att det inte är så säkert att privatisering är av ondo. Jag tycker inte att det var någon farlig oanständighet. Nu tycker jag att vi har funnit vissa gemensamma ståndpunkter. Vi är överens om att man skall stärka de resurssvaga. Jag har aldrig sagt något annat och har ingen anledning att ta tillbaka någonting på den punkten. Men om det är så, att vi dessutom är ense om att man skall lägga bort pekpinnarna, då är det den socialistiska sidan som slår till reträtt. Vad ni sagt både i interpellationen och i svaret har, liksom tidigare politik, varit fullt av pekpinnar. Och det är pekpinnarna jag vänt mig mot. Jag säger det en gång till. Ni får gärna kalla mig för reaktionär och allt vad ni vill om ni blir uppbyggda av det, men vi är överens om att man skall stärka de resurssvaga. Jag vill inte sätta människor i en situation där de inte kan efterfråga olika typer av kultur. Tvärtom, där är vi helt ense. Vi är också, skulle jag tro, överens om att samhället har viktiga uppgifter när det gäller fritidsutrustning, t.ex. att se till att de fyller säkerhetsnormer. Jag har försökt vara pådrivande på den punkten. Det tog lång tid innan man fick fram säkerhetsnormer för t.ex. hjälmar som används i idrottslivet, alldeles för lång tid. Det är också viktigt att det finns varudeklaration och konsumentupplysning. Men om direktiven från handelsministern innebär att konsumentverket skall gå in i företagens produktutveckling och säga: Den här fritidsprylen är så onödig så den får ni inte tillverka och även om folk skulle vilja köpa den får ni inte sälja den — då är vi inte överens. Jag har redan frågat två gånger, jag kanske kan få besked om det, eftersom utbildningsministern svarat på interpellationen. Är det detta ni tänkt er, är vi inte ense utan det är en sådan pekpinne som jag reagerat mot. Likaså om ni på det kulturella området säger, att det finns så mycket onödigt kulturutbud, tidningar och böcker på för låg nivå, de skall inte få finnas. Om ni har den uppfattningen är vi inte överens. Jag beskyller er inte för att vilja minska tryckfriheten, men även ett hårt selektivt stöd kan få sådana verkningar. Det som några förståsigpåare inte tycker är bra får för dåliga chanser. När utbildningsministern säger att alla utredningar visar att generella metoder är sämre än selektiva, håller jag inte med. Litteraturutredningen kom fram till att en mer generell metod för att stödja utgivning av svensk skönlitteratur var att föredra. Det fanns f.ö. flera socialister i den utredningen som hade samma uppfattning. Många här i riksdagen tycker på samma sätt, nämligen att mer generella metoder vore att föredra. Det blev inte så, men det förslag som utbildningsministern lade fram på den punkten gjorde inte så stor lycka. Mycket kan göras dels för att stödja de kulturformer som har svårt att hävda sig, dels för att stödja de konsumenter som har svårt att hävda sig, utan att tillgripa de pekpinnar som ni socialister har så lätt att komma med. Om man frågar vad den ökade fritiden skall användas till för att ge människorna ett socialt berikande liv, måste man mena att det är något som några myndigheter skall uttala sig om. Det är klart att utbildningsministern kan diskutera saken. Men hur människor skall använda sin fritid måste det ändå till slut vara de själva som avgör, utan för mycket nedvärdering från politikernas sida av det som de frivilligt har valt. Det är det jag vänt mig emot. Visst har människor stora problem, men de är inte så osjälvständiga, så manipulerade som ni vill framställa dem. Om de t.ex. lägger pengar på att köpa en viss fritidsutrustning, gör de detta för att de tycker den är bra och vill använda den, bara vi ser till att marknadsföringen inte är vilseledande. I vissa situationer kan man bli utsatt för grupptryck. Det gäller framför allt barn och ungdomar. Där tror jag man kan göra gemensamma insatser. Jag sade i mitt första inlägg att jag hoppas att människor i sådana sam manhang skall sluta sig samman, i t.ex. föräldraföreningar och kon Nr 116 sumtionsföreningar, och ta upp kampen mot den typen av tryck, näm Tisdagen den ligen att barn och ungdomar måste ha vissa dyra saker för att bli 4 maj 1976 accepterade. Det tror jag inte statsråd och riksdagsledamöter kan göra — så mycket åt. Även i det fallet vill jag ha mera utrymme för de vanliga — Om åtgärder för en människornas ståndpunktstagande. Det är på de punkterna vi har skilda = rikare fritid åsikter, däremot inte — det säger jag ytterligare en gång för att det inte skall föreligga något missförstånd — när det gäller insatser för att stärka resurssvaga eller för att skydda oss mot farliga saker. Därvidlag tycker jag inte att regeringen har särskilt mycket att berömma sig av. Om man koncentrerar sig på sådana åtgärder och på att hålla efter bovarna, som Bertil Zachrisson sade, tror jag att man kan göra nytta. Lägg bort pek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
Jag har inte talat om privatisering. Jag tycker tvärtom att det är angeläget att människor också har en möjlighet att vara privata, inte minst på fritiden. Jag delar den ståndpunkten. Jag har inte talat om att människor inte får gå ut i naturen. Jag upprepar det igen. Den sortens beskyllningar skall man inte göra, herr Romanus. Vad det gäller — jag upprepar det igen, eftersom herr Romanus kommer tillbaka till den där filosofin — är att med samhällets resurser, våra gemensamma tillgångar, göra en sådan rättvis fördelning att de människor som inte får del av det utbud som vi är överens om att alla människor bör få del av på fritidsoch kulturområdet får del därav. Därigenom kan vi skapa förutsättningar för den i god mening privata fritid som också herr Romanus är intresserad av. Men det sker inte av sig självt, det sker inte — tyvärr — med hjälp av liberala marknadskrafter, herr Romanus. För att vi skall nå det målet behövs en viss planering och en viss styrning. Det är bl.a. därför vi sitter i den här riksdagen.
Herr talman! Jag vill inte uttala mig om huruvida herr Romanus missuppfattat mig eller om han hört på dåligt — men vi anser givetvis att folk skall få efterfråga olika typer av kultur. Men man måste också möjliggöra för alla människor — där är poängen -— att efterfråga olika typer av kultur. Det kan inte alla människor göra nu. Mycket stora grupper har inte den möjligheten; det borde ha framgått av debatten så länge som den nu pågått. Man måste alltså möjliggöra för människor dels att efterfråga kultur och fritidsaktiviteter, dels att utnyttja dem i olika hän 79 seenden. Det är det som är det viktiga.
Herr talman! Nu förstår jag varför utbildningsministern blev upprörd och talade om att jag var oanständig. Det var skönt att vi fick det uppklarat. Det var inte utbildningsministern som talade om privatisering utan Inga Lantz. Det var henne jag vände mig mot på den punkten. Bertil Zachrisson behöver alltså inte bli så upprörd. Om det bara var det som var min stora oanständighet var den saken lätt avklarad. Men även utbildningsministern har talat om kommersialisering och sagt att den skulle innebära stora faror. På den punkten säger jag igen: Om det bara gäller att stärka människors möjlighet att efterfråga olika typer av kultur, dvs. att stödja de resurssvaga och göra den mer svårsålda kulturen mer lättillgänglig genom att stödja den, är det heller inga problem. Men om avsikten är att ni skall ingripa mot det ni kallar kommersialiserad kultur i olika former, då har vi olika uppfattningar. Det är på den punkten jag fortfarande inte får något svar. Är det det som planeras — att man skall ingripa mot exempelvis tillverkning av det som någon myndighet anser vara onödiga fritidsprylar? Är det tanken bakom herr Lidboms senaste utspel? Onekligen har det funnits sådana tongångar i debatten — jag pekade på dem inledningsvis — som tyder på att det inte bara gäller att stödja de resurssvaga. När det gäller att stödja dem har vi varit överens hela tiden; det är alltså inte mycket att tala om. Men frågan är om ni tänker ingripa mot privatisering, kommersialisering och liknande faror. Det är på den punkten som inte någon av er har gett ordentligt besked. Vad är det ni vill göra åt de sakerna? Om det bara gäller att stödja människors möjlighet att efterfråga kultur och fritidsaktiviteter finns det ingen motsättning och har inte funnits under hela diskussionen. Men avser ni att ingripa mot det som ni anser onödigt eller felaktigt? Inläggen från socialistiskt håll — såväl interpellationen och svaret som den allmänna debatten — är fulla av litet vaga antydningar om att folk lägger ned pengar på något onödigt, något som de inte borde ägna sig åt. Det antyds att man måste göra någonting åt detta. Vad?
Herr talman! Det borde väl stå klart att vpk är emot en privatisering av fritiden och en passivisering, som privatiseringen också innebär. Vi är även emot en kommersialiserad fritid. Det är därför jag har framställt interpellationen. Det borde inte råda något missförstånd på den punkten. Vad herr Zachrisson sedan tycker i den här frågan får han själv stå för.

Herr talman! Jag skall börja med att kommentera några av de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Den första reservationen behandlar en motion från moderat håll, som yrkar på en utvärdering av hur kriminalvårdsreformen har fungerat. Det kan naturligtvis med viss fog sägas, som utskottsmajoriteten gör, att det har gått ganska kort tid sedan reformen trädde i kraft — den 1 juli 1974 — och att det därför måhända är för tidigt att göra en sådan här utvärdering. Vi har emellertid den uppfattningen att det redan nu förefaller som om stora problem förelåg på olika anstalter, problem som delvis har samband med reformen, och att det därför är lämpligt att redan nu göra en utvärdering för att åtminstone komma till rätta med vissa av de svårigheter som obestridligen föreligger. Det föreligger svårigheter, som vi har förstått, när det gäller såväl ad ministrationen som personalens arbetssituation. Personligen tycker ja; att det skulle vara ändamålsenligt att man vid en sådan här utvärderin verkligen tog kontakt med den personal som arbetar inom kriminalvården för att få klart för sig vilka erfarenheter den har av den här reformen. När det gäller de administrativa problemen har det också påtalats att reformen medfört vissa komplikationer som kanske inte har varit förutsedda, exempelvis att riksanstalterna fungerar som isolerade öar i organisationen och att de inte — vilket egentligen borde vara naturligt — lyder under de olika regionkanslierna. Riksdagen har tidigare uttalat att förutsättningen för en humanisering av kriminalvården skulle vara att man verkligen kunde särskilja det tyngre belastade klientelet från det övriga och behandla det med större stramhet. Det har sagts att reformen har medfört att man misslyckats med den differentieringen av klientelet, inte på grund av — det vågar jag påstå — det som justitieutskottet anförde utan fastmer på grund av de anvisningar och tillämpningsföreskrifter som departementet och kriminalvårdsstyrelsen har utfärdat. I det sammanhanget är det också angeläget att titta på hur verksamheten fungerar på de olika lokalanstalterna — de lokalanstalter som nu finns. Där upplever man, har jag förstått genom de kontakter jag har haft med personalen, just den stora kategoriblandningen som något mycket besvärligt. Man får alltså på dessa lokalanstalter nu räkna med dels ett mindre belastat klientel, dels ett mycket gravt belastat klientel. Detta orsakar problem på anstalterna, också för de intagna som inte är så belastade. Vad gäller lokalanstalterna tycker jag att det är värt att fästa uppmärksamheten på att vi ännu inte efter reformens genomförande har fått klart för oss var den nya lokalanstalt i Stockholm som vi beslöt om förra året kommer att placeras. Jag har noterat att man i förra årets budgetproposition som tidpunkt för byggstart för denna lokalanstalt i Stockholm angav augusti 1975. Men i årets budgetproposition sägs det att byggstart nu är planerad till maj 1977. Jag skulle vilja rikta en fråga till justitieminister Geijer, som jag förmodar så småningom kommer till kammaren, om anledningen till dröjsmålet med denna lokalanstalt i Stockholm. Alla vi som sysslat med dessa frågor vet att Stockholm har alldeles speciella problem, bl.a. beroende på bristen på platser på slutna lokalanstalter. Därför har utskottet i sin behandling av dessa frågor förut understrukit hur angeläget det är att denna lokalanstalt i Stockholm snarast kommer till stånd. En fråga som jag alltså hoppas att få svar på är vad anledningen till detta ytterst beklagliga uppskov med den viktiga lokalanstalten i Stockholm kan vara. Jag har, herr talman, haft tillfälle att sammanträffa med personal som arbetar inom de olika kriminalvårdsanstalterna, och jag måste säga att jag blev ganska chockerad när jag erfor vilka problem som man i dag har på de olika fångvårdsanstalterna. Jag vill inte med detta säga att dessa problem till 100 26 sammanhänger med kriminalvårdsreformen — så är det inte — men en del av dem har säkerligen samband med den, och det är ytterligare ett skäl till att en utvärdering bör komma till stånd. Man säger att våldet på anstalterna mellan olika grupper av intagna har ökat markant, och det beror bl.a. på den blandning av olika kategorier av intagna som jag påstår har blivit en följd av de något diffusa tilllämpningsföreskrifter som man har utfärdat med anledning av reformen. Det har uppstått en form av organiserat våld, som naturligtvis delvis hänger samman med narkotikaproblemet på anstalterna. På order av vissa intagna utförs beställningsarbeten av andra när det gäller intagna som inte förhåller sig väl. Man har på vissa riksanstalter s.k. gorillor, som ser till att spelskulder, narkotikaaffärer och andra sådana saker klaras upp. Man har också fått ett slags elit bland fångarna, som anställer de stackars ”grå” fångarna som sina kalfaktorer, städpatruller eller springpojkar för att göra det jobb som dessa kungar eller drottningar på anstalterna inte tycker att det passar sig att de själva skall utföra. Vapen och sprängmedel förekommer i allt större utsträckning, och det tycks vara allt svårare att komma till rätta med sådana missförhållanden. Jag har bara helt kort velat framföra något av det som framkom vid den konferens som jag deltog i. För mig står det helt klart att man, inte kan skjuta ifrån sig kravet på en utvärdering av kriminalvårdsreformen. Det föreligger starka skäl för att man skall ta reda på hur läget verkligen är och även — i den mån det behövs — lägga fram förslag för att kommma till rätta med de problem som föreligger. Jag yrkar bifall till reservationen 1 till justitieutskottets betänkande nr 28. Därefter skulle jag vilja något kommentera reservationen 6, som handlar om analoga problem, nämligen narkotikamissbruket på kriminalvårdsanstalterna. Jag får till att börja med konstatera att det saknas tillförlitliga uppgifter om omfattningen av narkotikamissbruket på våra fångvårdsanstalter. Jag tycker att den första åtgärd som kriminalvårdsstyrelsen borde vidta vore att genomföra en utredning, så att man får veta hur omfattande problemet är. Om man skall åstadkomma förbättringar, bör man ju börja med att göra klart för sig hur verkligheten ser ut. Vissa undersökningar har gjorts, och av dem framgår att andelen narkotikamissbrukare på samtliga riksanstalter uppgår till 30-40 26. Inom Stockholmsregionen har man på senaste tiden noterat en kraftig ökning av antalet narkotikamissbrukare. Man beräknar att av alla häktade i regionen är inte mindre än 40-50 26 narkotikamissbrukare, och av dem är det övervägande flertalet heroinmissbrukare. Kriminalvårdsstyrelsen har också gjort en undersökning om hur många som blir narkomaner efter det att de har kommit in på anstalt. Den undersökningen har omfattat både ungdomsvårdsskolor och fångvårdsanstalter, och den visar att 1973 hade inte mindre än 14 ?6 av de intagna blivit narkomaner efter det att de tagits in på dessa anstalter. Enligt uppgift från kriminalvårdsstyrelsen är situationen i dag ännu värre. Man har nu varit tvungen att börja med visitationspatruller, som går in på rummen och ser efter om de intagna har kanyler, sprutor eller narkotika i sina rum. Det kan tyckas konstigt att inte personalen på anstalterna själv kan klara av sådana situationer, men förklaringen är helt enkelt att om en vårdare skulle komma på en intagen med att ha — Nr 117 narkotika i sitt rum — eller något annat som han inte har tillstånd att Onsdagen den ha — så skulle hans relation till de intagna i fortsättningen bli helt omöjlig. 5 maj 1976 Därför har man börjat med dessa visitationspatruller. Man får acceptera = att situationen är sådan. Men då menar jag att en angelägen åtgärd borde = Anslag till kriminalvara att öka antalet visitationspatruller, så att man på alla anstalter visste — vården att man när som helst kunde riskera att utsättas för kontroll. På den konferens som jag deltog i sades det också att när heroinet har tagit slut i Stockholm kan man med fördel åka ut till fångvårdsanstalten Asptuna, ty där kan man alltid köpa heroin. Jag säger detta som exempel på hurdan situationen är. Detta har bl.a. lett till att det har blivit ett orimligt tryck på de intagna som inte vill använda narkotika. De utsätts för en ständig press för att de skall börja missbruka narkotika. Som alla vet förekommer det också tvångsinjicering i viss omfattning. Detta med narkotikamissbruket och de missförhållanden som jag tidigare har nämnt har lett till att det vackra tal om resocialisering, rehabilitering och kvalitetshöjning på kriminalvården, som vi ägnar oss åt här i riksdagen, bara blir tomma ord därför att verkligheten ser ut som den gör. Och ingen är mer ledsen över detta än den personal som dagligen måste konstatera vilken nivåsänkning av omhändertagandemöjligheterna som här har skett. Därför tycker jag det är hög tid att tillsätta en utredning som dels skall klarlägga narkotikaproblemets omfattning, dels lägga fram förslag om hur vi skall möta problemen, som blir allt större och större. Jag tycker också det är ägnat att förvåna att det bara är vi moderater i utskottet som har ansett att denna fråga är av sådan vikt att förslaget om tillsättande av en arbetsgrupp som föreslår lämpliga åtgärder borde tillstyrkas. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen 6 i justitieutskottets betänkande nr 28. Vad beträffar reservationen 9 är det också där en mycket viktig fråga som tas upp. I den reservationen aktualiseras nämligen frågan huruvida inte någon form av jourtjänst borde införas inom frivården. Det måste anses klart otillfredsställande att när det gäller övervakning av frivårdsklientelet — särskilt då människor med svår social missanpassning som alkoholoch narkotikamissbrukare — är tjänstemannaövervakarna icke tillgängliga från fredag kväll till måndag morgon, och de är f.ö. inte heller tillgängliga andra kvällar och nätter. Erfarenheterna visar att problemen inte är koncentrerade till vanlig kontorstid utan kanske är ännu mer frekventa över veckoslut och nätter. Därför har vi föreslagit en ganska logisk åtgärd, nämligen att överväga ett införande av ett slags joursystem inom kriminalvårdens frivård, precis som vi med anledning av brottskommissionens förslag beslöt att införa en jourorganisation inom socialvården. Nu sägs det att man har prövat detta på ett par håll men att resultatet inte har varit så lyckat. Detta beror emellertid huvudsakligen på att den personal som skulle ställa upp i denna jourtjänst var negativ till att arbeta på obekväm arbetstid. Det är synpunkter som man kan 1 ha förståelse för, men trots allt är det vår uppgift att ge de här utsatta grupperna, de socialt svåranpassade, det stöd de har rätt att begära. Därför ber jag med detta att få yrka bifall till reservationen 9, vari just föreslås att man skall vidta åtgärder för att genomföra en jourverksamhet inom kriminalvårdens frivård. Låt mig därefter helt kort säga några ord beträffande ett par punkter där jag representerar utskottsmajoriteten. Får jag då börja med den viktiga frågan om samordning mellan kriminalvården och andra av samhällets vårdgrenar. Ett samarbete mellan kriminalvården och dessa vårdgrenar var ju en förutsättning för att kriminalvårdsreformen skulle fungera så som var avsett. Vi har i utskottsbetänkandet — och i de delarna är utskottet helt enigt — erinrat om vad utskottet sade 1973, nämligen att det förelåg ett klart behov av fastare former för ett samarbete mellan samhällets olika vårdgrenar. Utskottet underströk också vikten av att dessa samarbetsfrågor ägnades särskild uppmärksamhet under det fortsatta arbetet med kriminalvårdsreformens förberedande och genomförande. När vi år 1974 tog ställning till behandlingslagen sade vi att det var nödvändigt att klarlägga frågorna om ansvarsoch kostnadsfördelning och att dessa frågor var angelägna och brådskande. År 1975 erinrade vi om att brottsförebyggande rådet hade tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan om anpassningsstöd åt straffade. Enligt de för gruppen gällande direktiven skulle gruppen framlägga förslag senast den 1 november 1975. Vi ansåg då att förslagen borde framläggas utan dröjsmål. Nu har vi vid årets behandling av detta ärende till vår oförställda häpnad kunnat konstatera att den tidslimit som angavs för den här arbetsgruppen har tagits bort. Vi måste nu i stället vänta i åtminstone ytterligare två år till dess att en försöksverksamhet som igångsatts har kunnat utvärderas. Ett enigt justitieutskott har kritiserat denna handläggning och yrkat att brottsförebyggande rådets överväganden skall framläggas utan dröjsmål. Därutöver vill utskottsmajoriteten, eftersom de här viktiga frågorna ännu inte fått någon lösning, anslå 500 000 kr. till kriminalvårdsstyrelsen att disponeras just för sådana här stödåtgärder. Vi anser att det är en angelägen åtgärd, som får ses som en tillfällig lösning till dess vi fått garantier för att det avsedda samarbetet kan komma till stånd.

Efter kontakter med både kriminalvårdsstyrelsen, personal och intagna har vi kommit till uppfattningen att detta är en fråga av högsta prioritet. Därför har utskottet verkligen understrukit att det är nödvändigt att vi nu snart får ett förslag i detta avseende och att man intill dess inom de olika regionerna bör göra ansträngningar för att i så stor utsträckning som möjligt senarelägga kvällslåsningen. Efter de diskussioner vi haft på olika håll tror vi att detta skall vara Herr talman! Utöver mina tidigare yrkanden vill jag på övriga punkter Onsdagen den yrka bifall till utskottets hemställan. 5 maj 1976

Herr talman! När vi nu behandlar justitieutskottets betänkande nr 28, vården som gäller anslag till kriminalvården, vill jag beröra några avsnitt i betänkandet och två reservationer som är fogade till detsamma. Det är med tillfredsställelse vi kan konstatera ett ökat intresse för kriminalvården och det innehåll man vill ge den nya kriminalvårdsreformen. Antalet motioner som behandlas i betänkandet vittnar om detta intresse. Den nya kriminalvårdsreformen syftar bl.a. till att öka möjligheterna till återanpassning i samhället genom att låta dem som vistas på våra anstalter delta i såväl teoretisk som praktisk utbildning med ökad öppenhet, frigång och arbete utanför anstalterna. Beläggningen på våra anstalter visar en fortsatt trend att minska. Vid utgången av år 1975 vistades 4 210 personer på anstalterna, vilket är 375 mindre än motsvarande tid 1974 och över 1 000 mindre än år 1973. Vid halvårsskiftet 1975 förfogade kriminalvårdsstyrelsen över 4 886 platser. Detta innebär att kriminalvårdsstyrelsen har ett visst överskott Ipå platser och av den anledningen har beslutats om vissa reduceringar av platsantalet vid några anstalter. Jag skall inte fördjupa mig i denna fråga, den kommer att behandlas senare av fru Andersson i Kumla. Frivården är ett annat avsnitt som har blivit föremål för uppmärk Isamhet. Departementschefen har här föreslagit en utökning av antalet ster som skall ge de dömda ökade möjligheter att erhålla frivårds fjänstemän som övervakare. Herr Mathsson i Fagersta kommer att i ett kenare inlägg belysa våra synpunkter på frivården. | Jag går därför över till att behandla reservationerna 1 och 6. I reser Vationen 1 har de moderata ledamöterna ansett att utskottet skall bifalla geringen begär en utvärdering av den nya kriminalvårdsreformen. | Enligt utskottsmajoritetens uppfattning måste man beakta att den kri rninalvårdsreform som nu är i kraft beslutades 1973 och gäller från den | juli 1974 ännu inte helt har genomförts. Utskottsmajoriteten anser därför att det saknas förutsättningar att genomföra en utvärdering av det slag som motionärerna och reservanterna begär. I Däremot kan man, som utskottsmajoriteten också skriver i betänkan de utföra en begränsad undersökning av reformens verkningar. Medel ärför finns också anvisade. Kriminalvårdsstyrelsen har erhållit 200 000 kir. att användas till ett projekt som syftar till en kartläggning av reformens q Beloppet har f. ö. uppräknats till en kvarts miljon för nästa bud gbtår. i Det är utvecklingsenheten vid kriminalvårdsstyrelsen som i samarbete nved brottsförebyggande rådets utvecklingsenhet och vetenskapliga grupp 13 handhar denna verksamhet. Det finns därför all anledning att avvakta detta projekts färdigställande och att reformens verkningar har fått slå igenom fullt ut. Reservanterna tar även upp frågan om personalens arbetsoch säkerhetsförhållanden, något som i och för sig är positivt. Men även i detta avseende är reservanterna för sent ute. Den frågan är ju redan aktualiserad av den år 1973 tillsatta utredningen rörande anstaltspersonalens arbetsuppgifter, som utskottsmajoriteten erinrar om. Den utredningen beräknas slutföra sitt arbete innevarande år. Herr talman!

År 1974 var i stort samma spörsmål föremål för utskottets behandling. Utskottsmajoriteten anför att man kan dela reservanternas och motionärernas uppfattning att narkotikamissbruket på anstalterna utgör ett problem och att narkotika förekommer på anstalterna i en utsträckning som ingen egentligen kan acceptera. Men det skulle krävas en total av | skärmning från yttervärlden för att helt kunna hindra förekomsten av narkotika inom anstalterna. En sådan avskärmning är enligt vår upp | fattning inte förenlig med den ökade öppenhet som eftersträvas för de ) intagnas skull gentemot samhället utanför murarna. Den skulle även) utgöra ett avsteg från en av de grundläggande principerna i den nyal kriminalvårdsreformen, som jag nämnde inledningsvis, nämligen att gel internerna utvidgade möjligheter till permissioner, frigång och besök —/ med andra ord en begränsning i arbetet med återanpassning. | Reservanterna antyder att man inte på tillförlitligt sätt kan kontrollera] missbruk av narkotika och anför vidare att man i USA med framgång! använder kemisk urinkontroll, en metod som reservanterna anser att! man skall kunna tillämpa också på våra anstalter. Det är en äbbraktälngt som utskottsmajoriteten inte delar. Som utskottsmajoriteten anför i be-l tänkandet har man i dag kontrollåtgärder i form av visitation av de ind tagna, deras bostadsrum och övriga allmänna utrymmen. I viss utsträck-/ ning tillgrips även kroppsvisitation. | Vid en del anstalter finns särskild personal avdelad för visitationsi verksamheten. Man har nu för avsikt att bedriva sådan verksamhet sd vid övriga anstalter. I vissa fall har man också förflyttat interner me ; narkotikaproblem till annan anstalt. i F.ö. förutsätter utskottsmajoriteten att kriminalvårdsstyrelsen nog följer de här frågorna och vidtar åtgärder för att både begränsa och br införseln av narkotika på anstalterna. Någon arbetsgrupp av det slag reservanterna förordar kan det enligt I utskottsmajoritetens uppfattning inte vara nödvändigt att tillsätta.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
Herr talman! Den begränsade undersökning som herr Nilsson i Visby nämnde att brottsförebyggande rådet överväger tar ju inte sikte på de problem som vi har avsett i vår reservation. Den tar närmast sikte på att bedöma effekterna av återfallsbrottsligheten. Och när det gäller den saken — i och för sig mycket viktig — är det väl bara att konstatera att eftersom man inte har någon objektiv undersökning om återfallsbrottsligheten före reformen, kan man inte med en undersökning nu, efter reformen, komma fram till några jämförande resultat. Det som är viktigt, menar jag, vid en sådan utvärdering är att man får klart för sig hur den kategoriblandning som jag nämnde har verkat, får klart för sig om det inte just är den som har orsakat de stora problemen och om det inte är den som egentligen står i strid med vad riksdagen tidigare uttalat om vikten av en differentiering inom kriminalvården, som är en förutsättning för en human kriminalvård när det gäller det stora klientelet. Vidare har vi den viktiga frågan huruvida de intagna skall få disponera penningmedel. Jag har hört att det numera inte finns några begränsningar i de intagnas rätt att disponera penningmedel, vilket gör att det uppkommer stora spelskulder och stora narkotikaskulder. När vederbörande skrivs ut från anstalten är de därför kanske både mera belastade med kriminalitet och mera belastade med ekonomiska problem än de var när de togs in. Jag tycker faktiskt att det känns som ett hån när man talar om att arbetet med återanpassningen måste fortsätta ostört och vi samtidigt får tydliga belägg för att den i själva verket så destruktiva atmosfär som finns på våra anstalter verkligen inte främjar den återanpassning vi alla är så angelägna om. Den undersökning vi har begärt rörande personalens arbetsförhållanden är något helt annat än den undersökning som herr Nilsson talar om rörande personalens arbetsuppgifter. Vi har talat om personalens arbetsförhållanden, och jag trodde att vi alla var ganska angelägna om att få klart för oss hur läget är. När det gäller narkotikaproblemet på anstalterna kan jag inte upphöra att förvåna mig över det bristande intresse som utskottsmajoriteten här har visat för denna svåra fråga. Man menar att vi får fortsätta som hittills och lita på kriminalvårdsstyrelsen att någonting händer. Jag kan inte säga att jag känner någon misstro mot kriminalvårdsstyrelsen, men jag kan konstatera att allteftersom åren går blir situationen värre och värre. Därför är det nödvändigt att riksdagen uttalar sin mening om att effektivare åtgärder måste vidtagas. Det kan till äventyrs ge kriminalvårdsstyrelsen litet mera råg i ryggen. Herr Nilsson talar sedan om att det görs visitationer. Ja, men det görs mycket sporadiskt. På de flesta anstalter görs troligen inga visitationer alls. Dessutom finns justitieombudsmannens uttalande som har gjort att man verkligen drar sig för att vidta någon visitation av besökande.
Herr talman! När det gäller kriminalvårdsstyrelsens projekt, som jag tidigare nämnde, ser jag ingen begränsning i arbetsuppgifterna. Man har nämligen sagt att projektet syftar till en kartläggning av reformens effekter på återfall. Jan kan inte finna att man i det här ordet lägger in en begränsning, utan man får tvärtom en möjlighet att titta på det här ordentligt. Vad beträffar personalens arbetsförhållanden ser jag inte heller någon begränsning, utan det gäller möjligheterna att verkligen följa upp de här frågorna. Sedan säger utskottets ordförande något om penningmedel och återanpassningen med ett visst tonfall att det här kanske är alldeles fel väg. Men detta måste väl vara den väg vi skall gå för att ge möjlighet åt dem som är intagna på våra anstalter att återanpassa sig till ett normalt leverne. Vi skall väl inte skapa ett stationärt tillstånd för dem som i dag vistas på våra anstalter.
Herr talman! Jag har tagit reda på vad som är skrivet rörande den utredning som man har fått anslag till. Det bakgrundsmaterial som finns ger över huvud taget ingen anledning tro att undersökningen skulle bli så omfattande att den skulle gå in på de specifika problem som jag har nämnt. Därför anser jag att det fortfarande är angeläget att riksdagen uttalar som sin mening att en sådan undersökning måste göras. Herr Nilsson i Visby sade i sitt tidigare inlägg att de intagna som har narkotikaproblem kan flyttas till en annan anstalt. Vilken anstalt, herr Nilsson? Praktiskt taget varenda anstalt i det här landet har narkotikaproblem. På den konferens jag besökte uttalade personalen den meningen att om vi åtminstone kunde: få två narkotikafria anstalter i landet skulle mycket vara vunnet. Jag får säga att det är en ganska begränsad målsättning som det där har givits uttryck för. Möjligen är den tyvärr realistisk.

Herr talman! Kriminalvården är sedan länge föremål för en så gott som kontinuerlig debatt. Särskilt intresse har riktats mot fängelsesystemet, och inte minst mot isoleringsstraffet. Då den senare frågan kommer upp i en debatt längre fram finns det ingen anledning att ta upp den här i dag. Folkpartiets och min personliga inställning i den frågan är f.ö. väl känd. Det stora intresset för kriminalvården är enligt min mening glädjande och löftesrikt. Det ger oss bl.a. skäl att förvänta en välvilligare inställning till tidigare straffade från allmänhetens och inte minst från arbetsgivarnas sida. Detta menar jag är något mycket värdefullt. I varje demokrati är respekten för lagen en grundval för samvaron människor emellan. ”Utan trygghet för liv och lem är inget samhälle ett gott samhälle. Att skydda människor mot brott och mot brottets verkningar är centrala uppgifter för vårt rättsväsen”. Detta citat ur en tidigare folkpartimotion uttrycker enligt min mening vad saken gäller. Men rättstryggheten handlar också om hur människor behandlas av domstolar och förvaltningsmyndigheter, vare sig man är åtalad eller kommer i kontakt med sådana institutioner av andra skäl. Just nu finns det kanske särskild anledning att uppmärksamma den rättstrygghetsfrågan. Vill vi slå vakt om vårt rättssamhälle — och det är en huvuduppgift för oss politiker — är det nödvändigt att med kraft reagera mot lagöverträdelser men också mot alltför snäv tillämpning av gällande lagar och anvisningar. Vi får naturligtvis inte förskjuta gränsen för samhällets reaktion så att allvarliga lagöverträdelser betraktas som något tämligen harmlöst och nära nog acceptabelt. Då uppluckrar vi grunden för vårt rättssamhälle. Rättssamhället kräver också att frihetsberövande påföljd tillgrips i vissa lägen. Det behövs som samhällsskydd och för att hävda allmän laglydnad. Jag vill understryka att fasthet och tydlig och klar reaktion är en förutsättning för ett rättssamhälle. Det har jag sagt tidigare, men jag vill upprepa det i dag när jag har mitt sista tillfälle att här i riksdagen delta i en debatt av detta slag. Självfallet är jag medveten om att såväl lagstiftaren som de lagtilllämpande myndigheterna här ställs inför svåra avvägningsproblem. Det måste alltid i botten finnas en omtanke om den som är föremål för samhällets åtgärder. Vi måste klart och skarpt reagera mot brottsligheten men samtidigt söka att på allt sätt hjälpa den dömde tillbaka till ett normalt liv och till en fungerande samhällsgemenskap. Jag läste om en rektor för en pojkskola — han är känd för sin förmåga att förvandla pojkar. Han uttryckte sig vid ett tillfälle så här till en elev: Johnny, vi tycker om dej, men vi tycker inte om det du gör. Det är ett uttryck för den inställning jag här pläderar för. Vi hoppas och tror att den senaste kriminalvårdsreformen är ett riktigt och viktigt steg i den riktning som jag här angivit. Tyvärr har inte de allmänt omfattade grundtankarna bakom kriminalvårdsreformen kunnat förverkligas ännu. Den är endast till en del —-t.o.m. kanske en liten del — genomförd. Det måste därför vara alltför tidigt att nu företa en utvärdering av det slag som föreslås i motionen 1998, ett motionsyrkande som f.ö. följs upp i reservation nril1. Däremot är det möjligt att göra mera begränsade undersökningar rörande reformens verkningar, och jag är angelägen om att så sker. Som visas i utskottsbetänkandet finns också möjligheter att genomföra dylika undersökningar, och i det sammanhanget har brottsförebyggande rådet ett stort ansvar. Inte minst viktigt är det att man tar hänsyn till personalens arbetssituation och säkerhetsförhållanden. Det är viktigt att personalen får komma till tals när frågor som berör deras arbetssituation behandlas. Det är angeläget att utredningen rörande personalens arbetsförhållanden m.m. får tillfälle att slutföra sitt arbete så snart som möjligt. Med det jag här sagt vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen 1. Men jag vill i detta sammanhang understryka att jag delar fru Kristenssons uppfattning att det är viktigt att den differentiering av klientelet som vi varit eniga om inte äventyras. Särskilt viktigt är det enligt min mening att unga straffade inte blandas med gravt belastade äldre fångar. Vi måste mycket noga bevaka att så inte sker. Den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna bör enligt departementschefens uppfattning föranleda att platsantalet reduceras på ett antal riksanstalter. En sådan reducering är onekligen motiverad. Här berörs även anstalten Tidaholm. Då den enligt tidigare beslut skall vidkännas en minskning med 40 platser före den 1 juli i år kan lämpligheten av ett beslut om en ny reducering redan nu med 40 platser starkt ifrågasättas. Mot en sådan indragning talar omsorgen om den lokalt bundna personalen men också planerna på att förlägga en del av försöksverksamheten med marknadsanpassad lön till anstalten Tidaholm. Det bör prövas om inte en motsvarande indragning i stället kan göras vid en eller flera av övriga 21 riksanstalter. Utskottet förordar en sådan omprövning, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen 2. I två motioner föreslås höjda anslag under F 2 Kriminalvårdsanstalterna för att möjliggöra en senareläggning av kvällslåsningen vid de slutna anstalterna. Enligt min mening är detta en angelägenhet av mycket stor vikt för de intagna.

Men då den kräver vissa överväganden med hänsyn till de lokala förhållandena och personalens arbetsförhållanden har jag nöjt mig med att följa utskottsmajoriteten när den förordar att frågan om en senareläggning av kvällslåsningen vid de slutna anstalterna blir föremål för en skyndsam översyn genom justitiedepartementets försorg. Jag vill dock kraftigt understryka att den verkligen skall ske snabbt så att förslag till senareläggning om möjligt kan föreläggas riksmötet hösten 1976. Redan nu bör dock ansträngningar göras för att inom de olika regionerna senarelägga kvällslåsningen i så stor utsträckning som det är möjligt med hänsyn till lokala förhållanden och inom ramen för tillgängliga resurser. Mitt ställningstagande innebär bifall till utskottsförslaget och avslag på reservationen 3. I olika motioner har begärts en större satsning på arbetsmarknadsmässig lön för arbete utfört av intagna i fångvårdsanstalter. Det har krävts dels att förslag framläggs om införande av sådan lön, dels att frågan om marknadsanpassade arbetsoch studieersättningar för alla intagna i kriminalvårdsanstalter utreds och att därvid även de problem som sammanhänger med beskattning, sjukförsäkringsförmåner m.m. beaktas. Utskottet delar motionärernas uppfattning att införande av en marknadsanpassad arbetsersättning för de intagna på våra kriminalvårdsanstalter skulle vara av stort värde från flera synpunkter. Men det är också klarlagt att en del av de intagna inte rimligen kan delta i en sådan verksamhet. Det finns dock goda möjligheter att kraftigt utvidga verksamheten med marknadsanpassade arbetsersättningar och pröva möjligheten till studieersättningar i enlighet med förslaget i motionen 1061. Sådana lösningar bör därför prövas. Jag finner detta utomordentligt angeläget och förordar varmt att en utredning äger rum. Åtgärder av detta slag får emellertid inte försvåra arbetet med att genom frigivningspermissioner och frigång möjliggöra att de intagna kan arbeta eller delta i undervisning, utbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet utanför anstalten. Enligt min mening är sådana åtgärder, där de är möjliga att genomföra, bäst ägnade att hjälpa den intagne till en väl förberedd återanpassning till livet utanför anstalten. Utskottet begär en utvärdering av erfarenheterna av verksamheten på Tillberga, en utvärdering som också bör omfatta de företagsekonomiska och samhällsekonomiska aspekterna på verksamheten. Även situationen för intagna som bedriver studier bör utredas. Utredningen bör också omfatta de problem som sammanhänger med beskattning, sjukförsäkring och andra ekonomiska frågor, som är aktuella i sammanhanget. Jag yrkar bifall till utskottets förslag, men vill också understryka vikten av att utredningsarbetet kommer i gång utan tidsutdräkt, så att förslag till åtgärder kan lämnas redan nästa riksmöte. Samtidigt yrkar jag avslag på reservationen 4. I motionen 1998 tar man upp missbruket av narkotika på kriminalvårdsanstalterna. Motionärerna påvisar problemets allvarliga karaktär och föreslår att riksdagen skall begära att regeringen tillsätter en arbetsgrupp av specialister med uppgift att framlägga förslag till åtgärder mot narkotikamissbruket. Fru Kristensson har noga redogjort för situationen, och jag kan därför hänvisa till vad hon anförde på den här punkten. Hon förvånar sig över att bara moderaterna har velat ansluta sig till reservationen. Jag vill påminna om att jag under utskottsbehandlingen reserverade mig på den här punkten, men av någon anledning har det inte uppmärksammats. Jag delar nämligen uppfattningen att det här gäller ett allvarligt problem, som äventyrar målsättningen för kriminalvården. Om den saken råder inget tvivel. Jag medger att detta är ett svårlöst problem, om vi samtidigt vill slå vakt kring den större öppenhet gentemot samhället i övrigt som utgjorde en av grundförutsättningarna för kriminalvårdsreformen. Och den öppenheten vill jag slå vakt om. Det är en uppgift av mycket grannlaga natur, säger utskottet, att rätt avväga kontrollen och göra det på ett sådant sätt att den blir effektiv. Detta är alldeles riktigt. Men det är samtidigt angeläget att ingen möda sparas när det gäller att komma till rätta med insmugglingen och bruket av narkotika på våra anstalter. Det finns därför anledning att pröva förslaget i den nämnda motionen om tillsättande av en arbetsgrupp av specialister med uppgift att utarbeta förslag till åtgärder mot narkotikamissbruket på kriminalvårdsanstalterna. Även om jag inte kan ansluta mig till allt som sägs i reservationens motivering, kommer jag att rösta för yrkandet i reservationen 6 om tillsättandet av en arbetsgrupp. Frivården behandlas i betänkandet under punkten 3. Regeringen har föreslagit riksdagen att till Frivården för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 97 300 000 kr. Under denna punkt har utskottet även haft att behandla bl.a. folkpartiets motion om förhöjt anslag till behandlingsoch stödåtgärder och begäran om förslag till höjning av ersättningen till lekmannaövervakare samt till frivården över huvud taget. Folkpartiet har sedan länge hävdat att påföljder som innebär frihetsberövande inte skall komma till användning, när syftet med det kriminalrättsliga ingripandet kan nås med andra åtgärder, dvs. att kriminalvård i frihet bör användas i största möjliga utsträckning. Men vi har då samtidigt framhållit hur viktigt det är att frivården får nödiga resurser, inte minst personella resurser. Vi är av den uppfattningen, att skall kriminalvården göra skäl för namnet bör det finnas möjligheter till personlig omsorg om de människor som hamnat snett i samhället. Den omsorgen kan ges inom frivården, men jag upprepar vad jag har sagt tidigare då vi behandlat dessa frågor, att det också är möjligt att bättre ta till vara det engagemang som folkrörelserna företräder och de möjligheter som arbetsmarknadens organisationer kan erbjuda. Det finns också anledning att på nytt framhålla värdet av ett bättre utbyggt samarbete mellan kriminalvård och socialvård. Vi från vårt håll föreslog i fjol att socialutredningen skulle få i uppdrag att även utreda en mer långtgående samordning mellan socialvården och frivården. Utskottet insåg behovet av en sådan utredning men förutsatte att den utredningen skulle ske genom brottsförebyggande rådet. Riksdagen följde utskottet. I en i december förra året avlämnad promemoria konstaterar brottsförebyggande rådets arbetsgrupp rörande anpassningsstöd åt straffade att formerna för ett utökat och systematiserat samarbete mellan kriminalvården och angränsande vårdområden är beroende av vissa förutsätt ningar, som först måste klarläggas och fastställas. Hit hör t.ex. kriminalvårdens kostnadsansvar för medicinska och sociala vårdinsatser, fördelningen av behandlingsoch resursansvaret för olika vårdinsatser och kriminalvårdens anknytning till redan etablerade samarbetsformer. Det kanske inte hade varit så dumt, om socialutredningen fått det uppdrag som vi föreslog förra året. Arbetsgruppen har nu påbörjat en försöksverksamhet i syfte att beskriva frivårdens roll i ett lokalt vårdsamarbete. Försöken skall vara avslutade vid årsskiftet 1977-1978. Sedan återstår att se vad som kommer ut av den försöksverksamheten. Den kommer att ta tid. Att vi inte kan vila stilla i väntan på de förslag som försöksverksamheten eventuellt leder till är säkerligen uppenbart för alla i denna kammare. Regeringen har föreslagit en viss förstärkning inom frivårdssektorn, vilket givetvis noteras med tillfredsställelse. Så tillkommer 35 tjänster som assistent och: 11 tjänster som biträde avsedda att bereda ett ökat antal dömda med svår missanpassning möjlighet att få frivårdstjänstemän som övervakare. Vidare beräknas medel för 7 tjänster som assistent för förstärkning av frivårdens kurativa verksamhet vid häkten och lokalanstalter som ett led i strävandena till ökad integrering mellan anstaltsvård och frivård. Allt detta är av stort värde, inte minst den ökade integreringen mellan anstaltsvård och frivård. Det är av oerhörd vikt att ingen möda sparas när det gäller att förbereda och hjälpa den intagne vid övergången från anstaltsvård till frivård och vid övergången från frivård till ett liv i full frihet. I de sammanhangen finns det i de flesta fall behov av behandlingsoch stödåtgärder av betydande omfattning. Det är nödvändigt att i väntan på att berörda samarbetsoch ansvarsfördelningsfrågor fått sin lösning förstärka frivårdens resurser såvitt gäller behandlingsoch stödåtgärder. Det är utomordentligt angeläget att åtgärder i syfte att stödja de medmänniskor det här är fråga om vid övergången till ett liv i frihet inte hindras av brist på ekonomiska resurser. Enligt utskottet bör därför anslaget under förevarande punkt räknas upp med 500 000 kr., och jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen 7. Beträffande förslaget till höjning av ersättningen till lekmannaövervakare, som också fanns med i folkpartiets partimotion, är det endast att konstatera att den åtgärden redan är under behandling i departementet och att vi snart får förslag på den punkten. Sällan har en förbättring av ersättningen för utfört arbete varit mer motiverad än i detta fall. De frivilliga övervakarna utför ett synnerligen ansvarsfullt och krävande arbete, och det är av stor vikt att det till frivårdsverksamheten knyts ett tillräckligt antal lämpliga personer. Det vore mycket att säga på den punkten, men jag skall inte göra det nu. Även om den ifrågasatta höjningen endast är en anpassning till det allmänna löneoch kostnadsläget, är den ändå ett uttryck för att samhället sätter värde på det arbete som dessa övervakare utför. av promemorian och remissyttrandena över den nöjer sig utskottet med att på nytt betona angelägenheten av att en uppräkning av övervakarnas ersättning snabbt kommer till stånd, och inte heller jag ställer något yrkande på den här punkten utöver det som utskottet anfört. I motion 716 yrkas bl.a. att riksdagen hos regeringen anhåller om åtgärder för att genomföra jourverksamhet inom kriminalvårdens frivård. Vissa försök med jourverksamhet har gjorts, bl.a. i Göteborg och Västerås, men enligt vad utskottet inhämtat har erfarenheterna av försöken inte varit positiva. Vid försök i Borås, där frivårdstjänstemännen medverkat i den sociala jourverksamheten, har däremot erfarenheterna varit enbart positiva, vilket utskottet hade möjlighet att konstatera vid sitt besök i Borås för någon månad sedan. Frågan om att på lämpligt sätt åstadkomma vidgade möjligheter till kontakter mellan klienterna och frivårdstjänstemännen utanför den normala kontorstiden pockar på en lösning och är också enligt vad utskottet inhämtat under övervägande inom kriminalvårdsstyrelsen. Frivårdens storstadsutredning sysslar även med frågan och överväger bl.a. vissa former för medverkan av frivårdstjänstemännen i den sociala jourverksamheten. Vid bedömningen av denna fråga måste hänsyn tas till att det klientel som anförtros åt tjänstemannaövervakare framför allt utgörs av personer med ofta svår social missanpassning. Deras behov av stöd och hjälp uppkommer inte minst under kvällstid och vid helger, då skyddskonsulentexpeditionen är stängd. Och dessa problem gäller inte bara storstäderna, som berörs av den omnämnda utredningen, utan de finns runtom i landet. Det är därför angeläget att en jourverksamhet i större skala kommer till stånd, så att vårdverksamheten inte stannar upp då expeditionstiden är slut utan kan fullföljas även på icke kontorstid. Med hänvisning till det senast anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 9. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill bara vitsorda det som herr Westberg i Ljusdal tidigare sade beträffande ståndpunktstagandet till reservationen 6. Enligt utskottsprotokollet har ni röstat för den reservationen, men sedan har ni tydligen inte haft någon kontakt med utskottskansliet och lämnat in någon reservation eller diskuterat hur reservationen skulle utformas, och det är väl förklaringen till att ert namn inte återfinns där. I varje fall är det glädjande att vi är flera som står bakom synpunkterna i den reservationen.
Herr talman! Det är riktigt att jag inte har lämnat in något förslag till reservation. Jag väntade att få se ett sådant förslag, för jag visste att det skulle komma. Nu fick jag aldrig tillfälle till det, vilket ledde till att mitt namn inte finns med i sammanhanget.
Herr talman! Jag skall något beröra de i justitieutskottets betänkande nr 28 behandlade vpk-reservationerna, och jag skall göra det i den ordning de förekommer i betänkandet. I motion 1074 har vi föreslagit en senare inlåsning av de intagna på kriminalvårdsanstalterna. F.n. låses de in redan kl. 20 på kvällarna. Vi anser denna tidiga inlåsning föga mänsklig, och den står i strid med vad vi anser vara en modern kriminalvård av år 1976. Det är en kränkande omyndighetsförklaring att vuxna människor skiljs så starkt från livet utanför murarna. Bland de intagna väcker den tidiga inlåsningen förbittring och stark opposition. Den rimmar illa med målsättningen för den moderna kriminalvårdspolitik som man säger sig sträva efter. De intagna får ingen större möjlighet att utöva någonting på sin fritid. Deras möjligheter till meningsfulla sysselsättningar är starkt begränsade. Den intagne har ingen eller ringa möjlighet till samvaro med andra. Det är alltså ett liv som man inte med bästa vilja i världen kan säga vara humant och människovärdigt. Om inlåsningen i stället skedde kl. 22 skulle den intagne få betydligt bättre möjligheter att påverka sin egen situation. En senare inlåsning skulle bättre stå i överensstämmelse med ambitionen hos en modern kriminalvård. Utskottsmajoriteten avstyrker med hänvisning bl.a. till att en senare inlåsning kostar mycket pengar. Huvudargumentet är alltså att det kostar för mycket. Jag tycker det är litet skrämmande, ja, t.o.m. en smula cyniskt att man hänvisar till att det inte finns pengar för att tillmötesgå kravet på senare inlåsning. Utskottsmajoriteten säger vidare — och åberopar då vad kriminalvårdsberedningen anförde — att en senare inlåsning fick stå tillbaka för andra reformbehov. Andra reformbehov var enligt beredningen, vilket utskottet stöder sig på, bl.a. att utrusta de intagnas bostadsrum med TV-apparater o. d. Tillåt mig bara ställa en stillsam fråga i detta sammanhang: Har de intagna fått vara med och ge sina synpunkter till känna om valet av dessa angelägna reformbehov, och vad blev i så fall resultatet? Jag tycker det är rimligt att ställa den frågan, eftersom en stark opinion bland de intagna önskar senare inlåsning. Utskottsmajoriteten säger visserligen att satsningar på TV-apparater och sådant inte är ägnat att lösa problemet med senare inlåsning och bättre möjligheter till aktiv fritidsverksamhet. Man känner sig tydligen pressad av det mer och mer aktuella kravet från de intagnas sida. Man förordar en översyn genom departementets försorg och hoppas på att saken möjligen skall kunna bli föremål för förslag till nästa riksmöte. Det kan sägas vara ett framsteg frampressat under opinionens tryck. Det är tyvärr alltför vanligt att man skjuter frågorna framför sig, åberopar vägen om utredning för att förhala tiden, men därmed är ju inte de intagna hjälpta. Följaktligen borde man från utskottsmajoritetens sida ha efterlyst litet mer aktiva insatser. Ser vi till den ekonomiska sidan så är ju kostnaderna inte alltför avskräckande. Jag tror att det är väl använda pengar att satsa de ca 10 milj.kr. som det skulle kosta att ge dessa människor en drägligare tillvaro. Det är i varje fall inte mycket pengar, om man ställer beloppet i relation till vad exempelvis upprustningen av polisen har krävt under senare år. I motionen 1081 har herr Lövenborg och jag aktualiserat införandet av marknadsmässiga löner vid samtliga kriminalvårdsanstalter. Detta förslag följer linjen om en humanare och människovärdigare kriminalvård. Det följer linjen att så långt det är möjligt skapa normala förhållanden på anstalterna. Förhållanden som inte i alltför stor utsträckning skiljer sig från livet utanför murarna är naturligtvis att eftersträva. Det handlar ju hela tiden om att de människor som av en eller annan anledning har hamnat bakom murarna en dag skall komma tillbaka ut i samhällslivet, och då spelar enligt vår mening alla åtgärder som kan vara bra för återanpassningen en mycket stor roll. Utgångsläget för den som under en tid suttit intagen är ofta mycket dåligt. Åtgärder som kan hjälpa den intagne att återanpassa sig till livet utanför anstalterna bör därför vidtagas. För återanpassning och för det allmänna välbefinnandet är det enligt vår mening viktigt att de intagna har arbete och sysselsättning. Det är ändå bättre om de intagna finner sitt arbete meningsfullt och att det ger ett ekonomiskt utbyte. Tyvärr måste man säga att så inte är fallet f.n. Den marknadsmässiga lönen för utfört arbete lyser med sin frånvaro — nu bortser jag från anstalterna i Tillberga och Skogome. Vi tror att det är nödvändigt att tänka om i detta avseende. Var och en kan gå till sig själv — om han eller hon inte får mer än en symbolisk betalning för sitt arbete, förefaller det ganska meningslöst och föga uppmuntrande. Många är de sanna berättelser ur det hårda livet som den intagne ställs inför vid frigivning: inget arbete för det mesta, ingen bostad och inga ordnade sociala förhållanden. Än mindre är den frigivne stadd vid någon större kassa för att klara de första veckorna efter frigivningen. Införandet av marknadsmässiga löner skulle utan tvivel vara en åtgärd som dels stimulerar till en större arbetsinsats, dels ger den intagne en möjlighet att ordna upp sin ekonomiska situation före frigivningen. Det skulle också säkert bidra till att nedbringa antalet återfall. Majoriteten hänvisar till att man inte har tillräcklig utvärdering av den verksamhet och praktik som äger rum i Tillberga och Skogome. Vad som i detta fall är anmärkningsvärt är följande i utskottets skrivning: ”Utvärderingen bör i motsats till de begränsade undersökningar som hittills gjort även omfatta de företagsekonomiska och samhällsekonomiska aspekterna på verksamheten.” Menar man verkligen att man skall lägga s.k. företagsekonomiska aspekter på detta problem? Låt mig säga: Hör och häpna! På dessa utslagna människor, på detta klientel, skall man alltså lägga företagsekonomiska aspekter. Om inte införandet av marknadsmässig lön vid kriminalvårdsanstalterna ger krass ekonomisk vinst skall man följaktligen avstå. Låt mig fråga: Hur stor skall profitkvoten vara? Är utgångsläget att principen skall vara densamma som i samhället i övrigt, utanför murarna, dvs. högsta möjliga profit? Det skulle vara intressant att höra vad man avser skulle vara gällande. Här fordras en förklaring, värderade utskottsledamöter. Vidare säger man i utskottsbetänkandet att det krävs att den intagne, för att bli antagen till den försöksverksamhet som bedrivs i exempelvis Tillberga, skall vara frisk, arbetsför och intresserad av att, som det heter, under aktivt samarbete med personalen försöka ordna upp sin ekonomi inför frigivningen. Den intagne skall med andra ord ha särskilt goda egenskaper om han eller hon över huvud taget skall få åtnjuta förmånen att komma in på Tillbergaanstalten. Det skall följaktligen vara fråga om en viss elit bland de intagna. Då måste jag ställa frågan: Vad har detta med human kriminalvård att göra? På vilka premisser kan man ställa sådana krav? Vad finns det för vetenskapliga värderingar och utgångspunkter som gör att man kan ställa sådana krav på utslagna människor? Vilka gränser har man uppsatt när det gäller att avgöra om en intagen är arbetsför eller inte? Jag bortser självfallet från sjukdom, som kan göra vederbörande oförmögen att arbeta. De intagna och vi här i kammaren är intresserade av en förklaring på den punkten. Det heter också i utskottsbetänkandet att införandet av marknadsmässiga löner för alla intagna i kriminalvårdens anstalter stämmer mindre väl överens med den pågående omstruktureringen av verksamheten vid våra anstalter. Även detta uttalande är mycket intressant, inte minst ur den synpunkten att enligt en regeringens skrivelse den 5 februari 1976 med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 1975 har regeringens representanter varit med om att antaga en resolution i ministerkommittén angående arbetsdrift inom kriminalvården. I regeringens skrivelse heter det: ”Resolution 25 innehåller rekommendationer till medlemsstaternas regeringar med avseende på arbetsdriften inom kriminalvården.

En förklaring på den punkten är det minsta man kan begära. Låt mig så gå över till motionen 1064. I den återkommer vi från vpk med begäran om uppräkning av anslaget till frivården med 18 milj.kr. Vi har tidigare vid flera tillfällen här i kammaren utförligt motiverat vårt välgrundade krav på större satsning på frivårdsområdet. Jag skall inte upprepa redan kända argument, men tillåt mig att fästa uppmärksamheten på några frågor. Till att börja med: De allra viktigaste frågorna handlar om de förebyggande och rehabiliterande åtgärderna. Vi har tidigare framfört att skärpta straff och fler poliser inte på något sätt löser problemen. Det är en grundregel. Därav följer att vi efterlyser en genom tänkt analys av orsakerna till brottsligheten, som måste vara utgångspunkten för brottsbekämpningen. Vi måste skapa ett samhälle som är mänskligare, där de sociala insatserna ökas så att människorna får en chans att växa upp i känslan av värme och gemenskap i stället för kommersialisering och profitjakt. Det nuvarande samhället präglas i mycket hög grad av hets, stress, jäkt och utslagning. En ganska färsk undersökning, publicerad för några dagar sedan och genomförd av kriminologen Leif Persson, ger vid handen att en grupp utslagna ligger bakom de flesta inbrotten i Stockholm under 1975. Han redovisar att I 500 tjuvar svarar för 70 26 av alla inbrott som klarades upp i Stockholm under 1975. Han konstaterar vidare att det inom denna grupp finns en mycket hårt belastad grupp av 144 personer som svarar för hälften av alla inbrott som de 1 500 tillsammans begått. Persson konstaterar att de människor det handlar om lever ett liv som är fullständigt utarmat och att det här är en fråga om en samhällspolitik. Han säger ordagrant: ”Jag anser att vi har dom tjuvar vi förtjänar; de speglar vårt samhälles ojämlikhet där livet är ett helvete för ett ständigt ökande antal ungdomar.” Hans slutsats blir att dessa människor måste få en rimlig tillvaro. Samhället måste, som han säger, satsa massor av pengar på sin frivård. Så långt kriminologen Persson. De grundläggande frågorna angående satsningen på ökad frivårdsverksamhet är frågor om utbildning, arbete och bostad. I Tidskrift för kriminalvård nr 1 1976 tar skyddskonsulenten i Västerås Lars Sjöstrand upp dessa problem i en uppmärksammad artikel, framför allt vad gäller frågorna om utbildning och arbete. Han konstaterar att var tredje frivårdsklient är arbetslös, att nära hälften av de undersökta frivårdsklienterna har grava läsoch skrivsvårigheter och att frivårdsklienterna i allmänhet saknar yrkesutbildning. Att denna bild inte särskilt skiljer sig från landet i övrigt framgår ju av andra undersökningar som har gjorts. Här är det enligt vår mening nödvändigt att satsa pengar i syfte att skapa en bättre frivård, en konstruktiv frivård i syfte att anpassa de människor som kommit på sned. Om nära hälften av frivårdens klienter inte kan läsa och skriva, än mindre har en yrkesutbildning, så kan man självfallet inte förvänta sig att situationen skall bli bättre utan resoluta åtgärder. Om vi tar utbildningen till att börja med, så spelar den en utomordentligt stor roll i dagens rehabiliteringsarbete. För anstalternas klienter finns en särskild avdelning inom kriminalvårdsstyrelsen. Den svarar för undervisningens uppläggning och utformning. Men något motsvarande för frivårdens klienter finns såvitt jag vet inte. Jag har tidigare i en interpellation i annat sammanhang tagit upp frågan om frivårdsklienternas läsoch skrivsvårigheter. Om jag inte minns fel utlovades vid något tillfälle för ett par år sedan att något skulle hända på detta område. Det är ju närmast justitieministern som är svaret skyldig i denna fråga. Mig veterligt har ingenting hänt. Men, herr statsråd, vore det inte av behovet påkallat att inom kriminalvårdsstyrelsen inrätta en särskild avdelning för utbildningsfrågorna inom frivårdens ram, liknande den som nu finns för anstalternas klienter? Kan man förvänta ett sådant initiativ? Jag tror att det skulle vara mycket värdefullt. En annan fråga som sammanhänger med denna är att frivårdens klienter som bekant inte klarar AMS-utbildningen. Jag måste ställa frågan om man vet varför de inte gör det. Om man inte satsar ytterligare i fråga om utbildning, hur kan man då räkna med att dessa utslagna människor skall kunna återanpassas i samhällslivet och kunna få arbete och utkomst? Det är frågor som är av avgörande betydelse. Det är enligt min mening på dessa områden som ökade satsningar på frivårdsområdet måste sättas in. Jag har ställt en rad frågor. Dessa frågor är det angeläget att få svar på. Det handlar om en stor grupp människor som är utslagna. Finns viljan och ambitionen att förbättra deras situation? Ja, det kommer, hoppas jag, att framgå av svaren. Från vårt partis sida vill jag understryka nödvändigheten av kraftfulla, konkreta åtgärder i syfte att ge de utslagna en chans, en reell möjlighet till mänsklig, normal tillvaro i en kollektiv gemenskap. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 8 vid justitieutskottets betänkande nr 28.
Herr talman! Jag har behov av att på ett par punkter bemöta vad herr Pettersson i Västerås anförde. Den första punkten gäller frågan om den senare inlåsningen. Där tycker jag att herr Pettersson i onödan underströk skillnaderna i synsätt mellan utskottsmajoritet och minoritet. Som jag sade i mitt anförande har hela utskottet, bl.a. under studiebesök och vid kontakter med kriminalvårdsstyrelsen, verkligen fått förståelse för att frågan om en senare inlåsning är utomordentligt angelägen. Jag vill också klart säga ifrån att det inte är snöda ekonomiska hänsyn som har varit avgörande för utskottsmajoriteten när det gäller ett beslut om en timmes senare inlåsning, utan orsaken har varit att vi begär ett förslag från departementet till nästa år. Jag tror att herr Pettersson också inser att ett sådant beslut måste föregås av vissa överväganden rörande administrativa problem, bl.a. hur personalen på anstalterna ser på en sådan sak. Jag vill också understryka vad utskottsmajoriteten skriver, nämligen att i avvaktan på ett förslag från regeringen i detta avseende bör man också med nuvarande anslag kunna genomföra en viss senareläggning av inlåsningen. Personligen tror jag att detta är möjligt på åtskilliga anstalter. Och jag tycker som sagt att herr Pettersson i onödan betonade åsiktsskillnader som inte finns. Vad sedan gäller frågan om den marknadsanpassade lönen vågar jag påstå att vad herr Pettersson här citerade ur Europarådets resolution väl stämmer med vad utskottsmajoriten har anfört.

Herr talman! Jag försökte verkligen att göra utskottet rättvisa när det gäller utskottets positiva skrivning i dessa frågor. Jag ansträngde mig faktiskt för att göra det. Men det är väl så att det är skillnad på ord och handling. Vad jag framför allt beklagar är att utskottet inte har fullföljt sina ambitioner och sin goda tanke genom att stödja min reservation. Det är vad det handlar om. Sedan vill jag säga att innan jag svarar på fru Kristenssons fråga om den marknadsmässiga lönen och alltså går vidare i debatten skall jag be att få svar på de frågor som jag tidigare har ställt.